Herr talman! Ansvar för miljön har alla människor — och vi har ansvar tillsammans. Men ansvar förutsätter medinflytande. När nu miljöfrågorna spelar en allt större roll för de enskilda människorna måste möjligheterna att påverka hela tiden förbättras. Två viktiga utredningar, bygglagutredningen och utredningen om den kommunala demokratin, pekar i den riktningen i sina betänkanden, som ännu inte föranlett förslag till riksdagen. De som beslutar och de som berörs av besluten måste komma närmare varandra. Vi i folkpartiet kallar detta för närdemokrati. De här principerna blir särskilt svåra att tillämpa när besluten tas av en enda central myndighet. Det är fallet med många beslut enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor och livsmedelslagen. Men vi får inte ge upp därför att det är svårt. Sådana beslut av t.ex. produktkontrollnämnden eller livsmedelsverket är av stor betydelse för många eller rent av för alla människor. Besvärsrätten får då inte begränsas till dem som har ett direkt ekonomiskt intresse av beslutet, t.ex. producenter. Det räcker heller inte med att utvidga klagorätten till de fackliga huvudorganisationerna, såsom redan från början har gjorts för att i någon mån tillgodose tidigare förslag från folkpartihåll om ökat medinflytande för allmänheten. Det för medinflytandet bara obetydligt närmare den enskilda människan, även om det är principiellt betydelsefullt. Helst skulle naturligtvis var och en ha besvärsrätt, men det är knappast praktiskt möjligt. Ett minimikrav är ändå att besvärsrätt ges åt ett stort antal organisationer, som från olika utgångspunkter företräder konsumenter i vid mening. Det kan röra sig om husmodersföreningar, föreningar för allergiker och andra särskilt utsatta grupper, miljöföreningar, naturvårdsorganisationer och vetenskapliga sammanslutningar. Det här begär folkpartiet i motionen 1975:1541 och i reservationen till utskottets betänkande. Men utskottet tycker inte att det har hänt något som talar för en ändring av riksdagens tidigare beslut och föreslår därför att riksdagen skall lämna motionen utan åtgärd. För utskottsmajoriteten står utvecklingen på det här området stilla. Ingenting har hänt, säger man. Då har man avskärmat sig ganska ordentligt. Visst har det hänt mycket som vi politiker måste ta hänsyn till — debatten, allmänhetens ökade intresse för och engagemang i dessa frågor. Sådant måste vi ta hänsyn till. Därför yrkar jag bifall till reservationen av fru Anér och herr Takman. I betänkandet behandlas också en annan motion från folkpartiet. Där begärs dels åtgärder för att minska riskerna i arbetslivet och miljön till följd av användning av hälsooch miljöfarliga ämnen, dels inrättandet av ett centralt undersökningslaboratorium för hälsooch miljöfarliga ämnen. I det första fallet ger utskottet ett starkt stöd i sin skrivning. Utvecklingen har ju visat att motionens synpunkter har starkt fog för sig. I det andra fallet är frågorna så insnärjda i utredningsmaskinen att det inte står i mänsklig makt, åtminstone inte vår, att trassla ut dem just nu. Därför har vi på dessa punkter inte något eget yrkande i utskottet.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag inte har något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan. Jag vill ändå anföra några synpunkter med anledning av motionen 1578, som väcktes under den allmänna motionstiden. Motionen är kortfattad men tar upp ett par mycket viktiga principiella frågor. Bör patentskydd gälla för varor som innehåller giftiga ämnen vilka kan ge skador på människors liv och hälsa — skador som kunnat undvikas med information och kännedom angående varans egenskaper, så att en riktig hantering kunnat ske? Det är föga tröst att fabrikanterna alltid har an svaret, när skadan redan är ett faktum. För den enskilde innebär det sjukdom och lidande, som kunnat undvikas. Vi motionärer föreslår en allmän anmälningsplikt till produktkontrollnämnden av innehållet i alla varor med miljöfarligt innehåll. Vi föreslår också att produktkontrollnämnden upprättar ett register och på så sätt får bättre möjligheter att komma till rätta med problemen. I tidningen Fackföreningsrörelsen nr 6 år 1975, som kom ut i våras, framgår att även produktkontrollnämnden nu är inne på en liknande linje. Utskottet hade genom remiss till produktkontrollnämnden kanske kunnat redovisa hur långt registerarbetet kommit. Nu nöjer sig utskottet med att räkna upp en rad bekämpningsmedel som sedan länge faller under anmälningsplikt och tillägger: Utskottet förutsätter ”att arbetet med att ytterligare finslipa kontrollförfarandet i enlighet med utvecklingens krav bedrivs med all möjlig skyndsamhet”. Herr talman! Med hänsyn till alla larmrapporter som kommit bara under detta år, kräver utvecklingen omgående åtgärder. Jag kan nämna ett exempel som redovisades på medicinska riksstämman nyligen. En forskargrupp från yrkesmedicinska kliniken i Örebro har studerat de skador lösningsmedel i målarfärg åstadkommit. Målare har drabbats av minnessvårigheter och trötthet. I vissa fall har personlighetsförändringar och hjärnskador kunnat påvisas. Utvecklingen kräver verkligen insatser utan dröjsmål. I motionen 1578 sägs, att ett produktkontrollregister inte skall vara tillgängligt för konkurrenter men väl utgöra grund för noggrann varumärkning och information till de människor som skall hantera varorna. Företagen skall ha skyldighet att exakt uppge vad preparaten innehåller och inte kunna gömma sig bakom patentskyddet. Hänsynen till produkthemligheten måste stå tillbaka för kravet på riskfria arbetsmiljöer. Företagen skall inte kunna bestämma vad som är giftigt, vådligt eller riskfritt. Ett ämne som anses helt ofarligt kan i kombination med vissa andra ämnen visa sig vara farligt för t.ex. allergiker. Det är också värdefullt att t.ex. ett lim, som visade sig vara ofarligt för dem som arbetade med det, förs in i ett produktregister. Herr talman! Det finns anledning att återkomma i denna viktiga fråga.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 15 behandlar en hel del motioner avseende behandlingen i lagstiftning och förvaltning av hälsooch miljöfarliga varor, vars antal tyvärr ökar alltmer i vår livsmiljö. Det finns en mängd sådana ämnen i användning, och det kommer ständigt till nya. Man kan alltså hålla med dem inom folkpartiet som säger att det är ett mastodontarbete som förestår i samhället på detta område. Att utskottet inte har velat tillstyrka motionerna har mindre berott på syftet än på att man inte kunnat ansluta sig till de yrkanden som ställts i dessa. Jordbruksutskottet har huvudsakligen tagit upp tre frågor, nämligen — Nr 33 för det första en mera strikt tillämpning av lagen om hälsooch miljöfarliga varor, för det andra bättre kontrollåtgärder och kontrollmöjligheter när det gäller varorna ute i handeln och i andra sammanhang och för det tredje mera forskning inom de statliga verken på området. Hälsooch Jordbruksutskottet har i sitt betänkande gjort tre rätt kraftiga viljeytt — miljöfarliga varor ringar. Man säger t.ex. att den strikta tillämpningen av den omvända bevisbördan för producenten inte bara får bli en vacker devis utan bör tillämpas helt enligt lagens syften. Bl.a. bör arbetet med att utvidga det effektiva verkningsområdet för lagstiftningen bedrivas i så snabb takt som möjligt med ett ständigt framflyttande av produktkontrollorganens positioner. Utskottet har verkligen också uttalat sig mycket bestämt när det gäller en utbyggnad av samhällets tillsyn på detta område, något som togs upp bl.a. av fru Normark, om en anmälningsoch registreringsskyldighet. Utskottet säger bl.a. att det utgår från ”att arbetet med att ytterligare finslipa kontrollförfarandet i enlighet med utvecklingens krav bedrivs med all möjlig skyndsamhet och effektivitet”. Också när det gäller forskningen uttalar utskottet att man vill att denna skall utbyggas i snabbare takt och att verksamheten skall samordnas i större utsträckning än nu. Utskottet vill däremot inte ansluta sig till yrkandet från folkpartihåll om en utökad besvärsrätt med anledning av beslut enligt livsmedelslagen och produktkontrollagen. Motionärerna vill ge stora grupper besvärsrätt. Det gäller naturvårdare, konsumenter, handikappade och forskare. Man kan tänka sig hur det skulle vara om alla konsumenter fick besvärsrätt. Om det gällde t.ex. ett beslut om margarin, skulle nästan varenda medborgare i Sverige ha besvärsrätt. Man har i lagstiftningen i stället gått in för att ge de fackliga huvudorganisationerna besvärsrätt, och det tycker jag är en bra lösning, eftersom stora grupper då får möjlighet att via sina organisationer framföra besvär. I och med att besvären framförs via organisationen får de också en viss stadga. Reservanterna till utskottets betänkande gör det lättare för sig än motionärerna gjort genom att kräva ”en generell rätt för konsumenterna att komma med initiativ och att anföra besvär”, men de anser ändå att det av praktiska skäl är nödvändigt att göra en viss avgränsning. Det tycker jag är en i och för sig riktig bedömning. När det sedan gäller hur denna avgränsning skall göras går de emellertid inte närmare in på | detta utan anför bara att det bör vara ”en generöst bestämd krets av organisationer” som ges besvärsrätt men att det bör vara regeringen som skall överväga frågan och framlägga förslag om vilka dessa organisationer skall vara. Man kan ju fråga sig, om det här nya sättet från oppositionen att komma med nya målsättningar och önskemål hela tiden men överlämna till regeringen att ta ställning till på vilket sätt detta skall föras ut i verkligheten är någonting genomgående. Det var samma sak med Fälldins 109 löfte om 400 000 nya jobb — då gjorde man på samma sätt. Också här tycks man ha uppfattningen, att regeringen är den som bäst skulle kunna bestämma vilka de skall vara som skall kunna besvära sig. Jag tycker det hade varit mera renhårigt, om man i sin reservation i stället hade talat om hur man vill avgränsa denna besvärsrätt. I reservationen sägs bl.a. att man tycker det är motiverat att konsumentverket får besvärsrätt. Men t.ex. i livsmedelsverkets styrelse sitter ju generaldirektören för konsumentverket med. Det finns alltså ingen anledning att ge konsumentverket någon speciell besvärsrätt, eftersom verket är representerat vid själva beslutsfattandet. Det är som sagt ett mycket besvärligt mastodontarbete att följa upp de senaste årens lagstiftning på miljövårdens område — det ökande antalet ämnen och varor som kommer ut gör det mycket svårt för myndigheterna. Utskottet har dock genom sina uttalanden visat att riksdagen ändå vill ha en snabb utveckling på området och en effektiv kontroll av alla hälsooch miljöfarliga varor. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i alla punkter och avslag på reservationen.

Herr talman! Fru Lundblad tillförde ju inte sakdiskussionen särskilt mycket nytt utöver vad som står i utskottsbetänkandet, men jag kan ändå inte underlåta att reagera mot den allmänna förtröstan som hon visar när det gäller de fackliga organisationernas besvärsrätt och hennes tro att det skulle vara tillräckligt med denna besvärsrätt. Jag kan visserligen instämma i tankegången, att besvären därigenom får mera stadga, men jag frågar mig hur det i detta fall skall gå med de stora medborgaroch konsumentgrupper som inte är fackligt organiserade. Varför skulle man t.ex. inte kunna låta husmodersorganisationerna, som representerar en mycket stor konsumentgrupp som ofta inte är fackligt organiserad, få sådan besvärsrätt? Bara därför att konsumentverket är representerat i livsmedelsverkets styrelse behöver det väl inte vara så, att konsumentverket alltid får stöd för sina tankegångar där — verket har ju ingen egen majoritet i livsmedelsverkets styrelse! Nej det handlar här om möjligheten till inflytande för vida grupper och framför allt om balansen mellan olika grupper. De som har ett ekonomiskt intresse av beslutet har besvärsrätt, om beslutet går dem emot, men de som ”bara” är vanliga konsumenter är ställda utanför den rätten på ett helt annat sätt. Detta är någonting som fortfarande präglar betydande delar av vår lagstiftning. Från folkpartihåll betraktar vi det som en svaghet, som vi vill arbeta bort på olika sätt, bl.a. genom att vi yrkar bifall till den reservation som här föreligger.

Herr talman! Jag har en känsla av att när man har utsett styrelserna för livsmedelsverket och produktkontrollnämnden har man sett till, att det har blivit en så bred representation som möjligt för olika intressegrupper, och det borde ju medföra att frågorna blir allsidigt bedömda i dessa styrelser. Samtidigt har båda dessa organ en mycket vid kontaktyta utåt genom informationsorgan. Livsmedelsverket har t.ex. en egen informationsavdelning, som ständigt följer diskussionen i massmedia på detta område och ofta uppmärksamma sådana frågor som ställes av konsumenterna. Jag vet att flera beslut har fattats och förbud kommit till stånd på grundval av tidningsartiklar. Har man genom undersökningar kunnat finna att det har legat någonting bakom kritiken, då har man också gått till ett beslut. Jag tror att en alltför omfattande besvärsrätt skulle kunna innebära så mycket arbete med besvärsförfaranden att hela handläggningen skulle bli fördröjd och därmed inte så effektiv. Det kan finnas vissa grupper som skulle kunna ha intresse av att ständigt besvära sig över besluten för att få skärpningar, och det skulle betyda att det blev mycket svårt att fatta beslut och att en del beslut kom att försenas avsevärt. Detta skulle, tycker jag, vara till mycket stort förfång för många människor som drabbas av hälsofarliga varor. Jag tror alltså att man bör ha en relativt begränsad besvärsrätt. I och med att de fackliga huvudorganisationerna har fått besvärsrätt kan också en mycket stor del av svenska folket därigenom få möjlighet att föra fram kritik mot myndigheternas beslut i dessa frågor. Herr talman!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

Herr talman! Det är ett par viktiga beslut som riksdagen nu skall fatta — godkännande av 1973 års havsföroreningskonvention och Östersjökonventionen. Den senare är ännu unik i världen och framstår som förebild för liknande överenskommelser på många andra håll. Konventionerna kommer att få avgörande betydelse, bl.a. för Östersjöns marina miljö i dess helhet. För mig som har mycket av intresse och aktivitet knutet till ostkusten och skärgården framstår de beslut vi skall fatta i dag som en milstolpe. Nu ligger vägen öppen för snabba åtgärder som förverkligar konventionssyftena — åtgärder som är akuta och som är tekniskt genomförbara. I egenskap av kampanjledare för kampanjen ”Håll skärgården ren” har jag anledning att intressera mig för en särskild sida av miljöproblemen i Östersjöområdet, nämligen nedskräpningen. På initiativ av den svenska kampanjen har en nordisk arbetsgrupp bildats kring mottot ”Håll skärgården ren — Håll stranden ren”. I denna arbetsgrupp har vi följt arbetet med Östersjökonventionen och bedömt att de enskilda människornas ansvar kommer att öka efter hand som konventionen leder till praktiska resultat. Då kommer t.ex. nedskräpning av stränderna och oljespill från fritidsbåtar att få ökad relativ betydelse som miljöförstöring. Med två exempel ur vårt samnordiska kampanjmaterial vill jag belysa vad det kan handla om. På den bild som jag nu visar på TV-skärmen ser vi den situation som mån skall försöka komma till rätta med. Nästa bild visar hur det kan gå till. Att förebygga miljöförstöring är alltså det grundläggande. Fritidsbåtstrafiken längs våra kuster ökar. Därför måste vi bygga ut sopoch toalettservice och mottagningsanläggningar för spillolja från fritidsbåtar. Det gäller här en miljöförstöring som vid sidan av den tyngre och kvantitativt svårare, nämligen den från sjöfarten, framstår som betydelsefull därför att den rör de enskilda människorna. De enskilda människorna kan alltså aktivt medverka som miljövårdare med hjälp av sådana åtgärder som det här är fråga om. Allmänt sett är vi från folkpartihåll mycket positiva till de förslag som nu föreläggs riksdagen, men på två punkter vill vi gå längre. Det gäller dels förbud mot supertankertrafik i Östersjön, dels vissa förstärkningar och kompletteringar av åtgärder mot vattenföroreningar från fartyg. Supertankfartygen medför risker för oändligt stora oljekatastrofer. Riskerna för en stor olycka är inte betydande, men katastrofen kan bli så stor att vi över huvud taget inte kan ta ens den minsta risk för en sådan olycka. Vi måste som beslutsfattare lära oss att bedöma risker, och ibland hamnar vi då i den situationen att den risk som är oändligt liten kan medföra en oändligt stor katastrof. Då kan vi inte ta ens den lilla, lilla risken. Det är där vi befinner oss när det gäller Östersjön och supertankfartygen. Finns det då olycksrisker om supertankfartygen trafikerar Östersjön? Ja, låt mig ge några exempel på vad som kan hända. 1967 läste jag sjöfartsverkets petita, och där hittade jag mängder av intressanta fakta som underlag för verkets begäran om större resurser för sjömätningen. Den gången ville man alltså ha större resurser för sjömätningen, och då gällde det ju att visa hur illa ställt det var. De här resurserna har sjöfartsverket i stort sett inte fått. Ett enda litet exempel bland det man där redovisade: Mitt ute i Östersjön, mellan Gotland och fastlandet, var det en dansk sjökapten — han hette Nielsen — som upptäckte någonting mycket underligt på ekolodet. Det stod på sjökortet att det skulle vara 60 meter djupt, men ekolodet indikerade någonting annat. En kontroll visade att här fanns en grundtopp som stack upp till 15 meter under vattenytan - helt okänd tidigare. Den heter numera Nielsens grund. Detta tycker jag är ett utomordentligt exempel på bristerna i sjömätningen, och det är någonting som blir av avgörande betydelse för säkerheten om man skall trafikera Östersjön med fartyg som ligger 15, 16 eller 17 meter djupt med den last som kan vara aktuell. En tidningsuppgift för bara några dagar sedan handlade om tungtrafikkorridoren vid Gedser. Där är det en 17 meters farled. Plötsligt upptäcker man att en bank som är flera nautiska mil lång ligger på 16 meters djup. Det var inte 17 meter — det var 16. Det var ju tur att inte en supertanker som gick så djupt som leden var angiven till passerade där. Vid försök med supertanker har man haft betydande svårigheter att angöra en av de hamnar som skulle vara aktuella, Nynäshamn. Det visar sig att svårigheten att manövrera fartyg av den här storleksordningen är Så stora att de riskerna kan vi inte ta. Det är också helt klart att kapaciteten för bekämpning även av små oljeutsläpp är begränsad i Östersjön. Redan ett utsläpp på några hundra kubikmeter ger katastrof och bekämpningskostnader på miljontals kronor. Det finns många andra i och för sig övertygande argument mot trafik i Östersjön med supertankfartyg. Argumenten som redovisas i motionen 1975:117 av herr Ahlmark finner jag helt övertygande när det gäller supertankfartyg över huvud taget. Utskottet har inte med erforderlig skärpa sagt ifrån på den här punkten. Jag citerar: ”Enligt utskottets mening kan nu redovisade bestämmelser vara ägnade att i någon mån reducera olägenheterna med användandet av de stora oljetransportfartygen.” En vag och from förhoppning! Men med sådant bidrar vi knappast till att avvärja ett av de allvarligaste hoten mot havsmiljön. Herr talman! Jag yrkar på den här punkten bifall till reservationen I av fru Anér. I motionen 20 och reservationen 2 tas upp några konkreta förslag för att ytterligare intensifiera kampen mot havsföroreningarna.

Motionärerna hemställer också att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i övrigt anförs i motionen om åtgärder till skydd av havsmiljön. Jag vill här ta upp några av de förslagen för närmare redovisning. Motionärerna säger att det måste göras kraftfullare insatser för att snarast möjligt lösa de problem som gäller omhändertagandet av flytande kemikalier i bulk, så att även den delen av havsföroreningskonventionen kan godkännas. Där har man ännu inte de tekniska möjligheterna tillgängliga, men motionärerna anser det vara angeläget att driva på i snabbare takt än vad som sägs i propositionen. Vidare tar man upp frågan om tuffare bevisregler. De kan ge en mycket kraftigt förebyggande effekt. I motionen presenteras något som skulle kunna kallas för en omvänd bevisbörda. Om alltså ett oljeutsläpp har gjorts, så åvilar det fartygets befälhavare att bevisa att han är oskyldig, om det föreligger starka indicier. I dag är det tvärtom, och de flesta klarar sig undan därför att bevisningen tekniskt är mycket svår att genomföra. Likaså tar motionärerna upp ett förslag av litet annan karaktär, som jag personligen fäster stort avseende vid eftersom det engagerar enskilda människor i miljövården. Sveriges Redareförening utlyste för några år sedan genom sin naturvårdskommitté en pristävling för ombordanställda. Man kallade tävlingen En renare miljö, och det kom in mängder med intressanta förslag. Det förslag som jag personligen upplever som mest intressant är att införa en regel som säger att ombord i varje fartyg skall finnas en person som så att säga är miljöansvarig. Han skall ha ansvar för att hans båt håller rent efter sig både till sjöss och i hamn. Det är en mycket intressant teknik att få ett miljövårdsombud ombord i varje fartyg. Det innebär att problem som oljespill, avfallsdumpning o. d. kan bemästras på ett helt annat sätt än nu. Herr talman! Med dessa exempel på vad reservationen 2 av fru Anér kan innebära vill jag yrka bifall även till den reservationen.

Herr talman! Skyddet av haven är en viktig fråga. Sverige deltar därför sedan flera år i ett omfattande internationellt samarbete på havsskyddets område. I riksdagen har vi också flera gånger behandlat frågor om skyddet av haven. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord är ett nytt led i det fortgående arbetet att säkra skyddet för den marina miljön, inte minst Östersjöområdet. Samarbetet mellan de berörda länderna kommer att utvidgas och fördjupas. Jordbruksutskottets skrivningar är naturligtvis avfattade i positiv anda. Vi har också i huvudsak varit eniga i våra ställningstaganden. På två punkter har dock fru Anér reserverat sig. Först gäller det frågan om tanktonnagets storlek. Utskottet har i sitt betänkande utförligt motiverat sitt ställningstagande till motionen 117 i år, som tar upp denna sak. Det är så att i 1973 års havsföroreningskonvention och i oljeskyddskonventionen finns regler som syftar till att förhindra att olja kommer lös.

Det är viktigt att utvecklingen på området noga följs. Användningen av supertankers är dock något oviss i framtiden. Några särskilda åtgärder från riksdagens sida i denna fråga torde inte vara nödvändiga med hänsyn till pågående arbete på området. Utskottets utlåtande är avfattat i enlighet härmed. I reservationen nr 2 har fru Anér begärt vissa kompletterande skrivningar om behovet av lagstiftning. Det fortlöpande arbetet inom den särskilda kommission som skall tillsättas enligt Östersjökonventionen bör kunna visa vilka ytterligare åtgärder som behövs för att skydda Östersjöområdet.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

Herr talman! När det gäller de föreliggande förslagen råder fullständig enighet. Jag kan tala om att jag vid internationella konferenser på det tema jag nyss berörde — åtgärder mot nedskräpning — med stolthet kunnat berätta om svenska initiativ på området och om Östersjökonventionen, som framstår som ett föredöme internationellt sett. Senast hade jag möjlighet att göra det vid en konferens — Clean World International — i Berlin för några veckor sedan. Det är helt klart att Östersjöstaterna internationellt sett ligger långt framme. Men även om vi ligger långt framme finns det mer att göra, och mer som kan göras nu. Vi behöver inte och får inte vänta på att någonting skall inträffa. Vi måste i den utsträckning det över huvud taget är möjligt förebygga katastrofer, förebygga oljespill, oljeutsläpp och oljeskador. När det gäller supertankers upplever vi på folkpartihåll att det är angeläget att man nu säger ifrån. Östersjön lämpar sig inte för tonnage av den storlek som här har aktualiserats. Man måste visa viss återhållsamhet på den punkten. Mot detta kan naturligtvis experter invända att ett stort tankfartyg innebär mindre risker än flera små. Men enligt den lekmannamässiga bedömning som jag har kunnat göra kommer det till nya typer av risker när vi har att göra med supertankfartygen. Redan sjömätningens otillförlitlighet, som jag tidigare talade om, tyder på att vi här måste visa ytterst stor återhållsamhet, betydligt större än den utskottet förordar. En sådan större återhållsamhet förordas i reservationen.
Herr talman! Jag försökte i mitt inlägg fatta mig så kort som möjligt för att kompensera det tidsöverdrag som herr Norrby i Åkersberga gjorde sig skyldig till. Därför gick jag inte in på alla de frågor som tas upp i det utskottsbetänkande vi nu behandlar. Men de som är intresserade kan på s. 15 i betänkandet läsa vad utskottet anser om de risker som är förenade med tankfartyg av olika storlekar. Jag vill inte ge mig in på någon bedömning av sjömätningen. Det är en fråga som delvis sammanhänger med denna sak men som ändå inte berörs i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Frågan om supertankers har många gånger tagits upp från folkpartiets sida — man säger att supertankers bör förbjudas i Östersjön. Förhållandet är emellertid det att något fullastat supertankfartyg över huvud taget inte kommer in i Östersjön — det finns inte tillräckligt vattendjup i Bälten. Det finns några finska tankfartyg på just över 100 000 ton som kommer med olja från Persiska gulfen upp till Finland, men det är inga supertankers. För att räknas som sådana måste de komma upp i kvartsmiljontonklassen. Men inte ens dessa finska båtar kan gå in fullastade i Östersjön. Det fattas då 15 000-20 000 ton för att de skall vara fullastade. Hela resonemanget om att supertankers bör förbjudas i Östersjön tycker jag kan bero tills det eventuellt blir aktuellt att fördjupa farleden genom Stora Bält. Man säger att supertankers bör förbjudas i Östersjöns skärgårdar. Det är horribelt att föra in resonemanget på det planet. För det första kommer, som jag redan sagt, supertankers inte in i Östersjön om de är fullastade, för det andra tar man inte in en supertanker i den svenska skärgården även om vattendjupet skulle tillåta det. Först och främst har vi inga hamnar som kan ta emot dem när de är fullastade. Och om det skulle bli aktuellt att fördjupa Bälten måste sådana hamnar läggas långt ute och fartygen i fråga sköta sin lastning och lossning i dessa uthamnar. In i skärgården lär de inte komma. Under oljekrisen var det någon båt på kanske 200 000 ton som lossade i Nynäshamn. Men den var långt ifrån fullastad när den kom dit; den hade 40 000-50 000 ton i sig, och då är det lastmässigt inte fråga om något supertankfartyg. Många fartyg på ca 40 000 ton går med full last in i och ut ur Östersjön. Ett större fartyg lastat med dellast bör kunna manövreras på ett tillfredsställande sätt. Och märk väl att in i skärgården och långt in i hamnar tar man inte dessa fartyg — de får hålla till i uthamnar, typ Nynäshamn. Frågan om stora eller små tankfartyg diskuteras allt emellanåt. Expertis på sjöfartsområdet är av den uppfattningen — och personligen delar jag den — att det är säkrare med ett fartyg på 250 000 ton än med tio fartyg på 25 000 ton. I Svensk Sjöfarts Tidning har man denna vecka beskrivit hur det är i Engelska kanalen vid Strait of Dover. Risken är betydligt större med tio fartyg på 35 000 ton än med ett fartyg på 350 000 ton. Herr Norrby i Åkersberga sade att även mindre mängder olja som kommer ut innebär en katastrof. Jag skulle vilja säga att om ett tankfartyg på 25 000 ton totalförliser är det en mycket stor olycka. Det kanske i ogynnsamma fall kan vara en katastrof om något sådant händer i Östersjön. Men riskerna blir väsentligt större ju fler dessa fartyg är, och de oljeutsläpp som vi har haft i Östersjön har företrädesvis förorsakats av mindre fartyg, sådana som det är svårare att hålla koll på. I det sammanhanget kanske man kan säga att intresset bör inriktas på de fartyg som ofta åsidosätter lagar och förordningar, det s.k. bekvämlighetstonnaget. Den formen av fartyg och den formen av sjöfart bör man verkligen kontrollera. Jag har personlig erfarenhet av att det är sällan som allting klaffar på dessa fartyg. Vid en hastig inspektion kan säkerhetsutrustningen fungera, men när den behövs gör den det inte. Det är gammalt och utslitet material, och många gånger är personalen inkompetent. Vi borde inrikta vårt intresse väsentligt mer på bekvämlighetsfartygen än på supertankfartyg. Dessa har vi som sagt inte i Östersjön. Däremot har vi anledning att ingripa mot bekvämlighetsfartyg i Östersjön. Självfallet skall vi tillämpa de skärpta bestämmelser vi har i Sverige även på supertankfartyg som håller till ut2 på Nordsjön, på Atlanten eller var det än må vara.
Herr talman! Herr Rosqvist är ju till skillnad från mig fackman på det här området, och jag lyssnar med intresse på vad han har att säga. Frågor rörande bekvämlighetstonnaget ligger helt utanför det ämne vi diskuterar nu, men självfallet är detta någonting som man bör hålla efter. Jag kan inte underlåta att göra en reflexion. Nog måste det väl vara säkrare att transportera 40 000 m? olja i ett tankfartyg som blir fullastat med den kvantiteten än att transportera samma mängd i supertankfartyg i storleksordningen 200 000 å 250 000 ton med de ökade risker det medför. Det belyser i så fall det problem som berörs i detta betänkande.
Herr talman! Om man generellt skulle gå över till fartyg på 40 000 ton, skulle världstankerflottan i enheter räknat bli tre gånger större än vad den f.n. är. Utanför många ställen där vi har stora raffinaderier — utanför Rotterdam i Engelska kanalen, Lapalisse i Frankrike och Shannon i Irländska sjön — skulle vi få fem å sex gånger fler fartyg som gick fram och tillbaka i tidvattenströmmar, i tjocka och under andra dåliga väderleksförhållanden. Kollisionsrisken skulle med andra ord bli fem å sex gånger större än vad den är i dag. Stora tankfartyg är i de Nesta fall utrustade med alla de tekniska hjälpmedel som man över huvud taget kan uppbringa. De mindre tankfartygen har man inte möjlighet att utrusta på samma sätt. Vid navigering av dessa fartyg är man kanske inte heller alltid så skärpt som man tvingas vara vid navigering av de stora och tunga fartygen. Herr talman! Jag vidhåller uppfattningen att ett större antal mindre fartyg utgör en större risk än ett mindre antal större fartyg.

Herr talman! Den offentliga verksamheten i vårt land manifesteras genom en rad olika organ, institutioner och företag. Även inom det ekonomiska området är det helt naturligt att det finns ett av staten helägt organ, i det här fallet en affärsbank, och så har förhållandet varit ganska länge. Det är ett självklart och naturligt förhållande. Det är också ett självklart och naturligt förhållande att denna statens affärsbank skall vara så effektiv som möjligt, att den skall ha tillräcklig volym när det gäller i första hand utlåning men även annan bankverksamhet, att den banken slutligen skall ha möjligheter att konkurrera med de privata bankerna på lika villkor. Det är naturligtvis också självklart att den banken inte heller skall ha bättre villkor än vad de privata bankerna får arbeta under, utan villkoren skall vara likvärdiga så att konkurrensen blir likvärdig, jämlik och rättvis. Den statliga affärsbanken har som bekant, bl.a. genom beslut här i riksdagen, expanderat mycket snabbt under de senaste åren. Den har blivit en av landets största banker — i dag är den kanske rent av landets största affärsbank. Vi vet alla att det är bara halvtannat år sedan finansdepartementet föreslog riksdagen en sammanslagning av dåvarande Sveriges kreditbank och postbanken. Från centerns sida var vi inte särskilt övertygade om att fusionen skulle gagna de nyss angivna syftena, att göra den statliga affärsbanken så effektiv som möjligt och ge den så goda konkurrensbetingelser som möjligt. Vi var tvärtom skeptiska på den punkten. Vi betraktade åtgärden närmast som ett utslag av fusionsraseriet, detta utflöde av gigantomani som har härjat så svårt i det här landet under senare år. Tron på att bara man slår ihop ett par företag och centraliserar deras verksamhet så blir strax effektiviteten högre betraktar vi som uttryck för en primitiv mentalitet. Vi hade emellertid, herr talman, ytterst små möjligheter att bedöma om vår skepsis var motiverad eller inte. Vi anmärkte också på att propositionen, vilket tyvärr ofta är fallet, var utomordentligt lapidarisk. Det beslutsunderlag som serverades var, kan jag väl säga, upprörande otillräckligt och knappt. Vi gjorde också — det var väl fler än vi som gjorde det — anmärkningar på den punkten och sade att så här får det inte gå till. Ett så utomordentligt viktigt beslut av denna omfattande storleksordning måste vila på bättre underlag, med andra ord bättre fakta, bättre analys av bakgrunden. Nu kommer man bara ett och ett halvt år senare och begär en ny väsentlig och ingripande åtgärd i den nuvarande PK-banken. Man vill fördubbla aktiekapitalet för att därmed återställa konkurrensrelationerna, om jag får uttrycka mig mycket knappt. Och vad inträffar? Jo, precis samma sak. Ett knapphändigt, i själva verket otillräckligt beslutsunderlag presenteras — ingen analys av vad som har förevarit, ingen utvärdering av verksamheten, över huvud taget inga kommentarer till vad utfallet har blivit som kunde ge underlag för en rejäl och uttömmande bedömning i utskottet. Det är, herr talman, förvånande, ja närmast beklämmande att man fortsätter att visa riksdagen denna nonchalans. Det är inte fråga om något annat än nonchalans. Det finns möjligheter att ta fram beslutsunderlag. Det finns möjligheter att göra de erforderliga analyserna och utvärderingarna och ta med dem i en proposition. Men det har man inte gjort. Beviset för att sådana möjligheter finns är att utskottet, just på grund av det ofullständiga beslutsunderlaget och nonchalansen i propositionsskrivandet, tvingades att genom hearing försöka förbättra sitt kunskapsunderlag. Vi hörde bl.a. kollegan här i kammaren, herr Arne Geijer i Stockholm, som är ordförande i banken styrelse, och fick då visst ytterligare faktaunderlag, men enligt vår mening inte tillräckligt för att utskottet skulle kunna göra den slutgiltiga och uttömmande bedömningen. Man kan fråga sig, och det har vi gjort — på grundval av detta ofullständiga underlag: Räcker det med att fördubbla aktiekapitalet? Det kanske rent av skulle behöva höjas halvannan gång för att banken skall få de likvärdiga och konkurrensriktiga betingelserna. Det hade vi ingen möjlighet att bedöma. Vi har — det medger jag —- genom hearingen fått bättre möjligheter att göra en bedömning. Men, herr talman, jag vill rent principiellt fastslå att så skall det inte gå till. Vi skall inte här i riksdagen via våra utskott, mer eller mindre motvilligt och med mer eller mindre begränsade resurser, behöva plocka fram det underlag som självklart borde finnas i propositionen och som vi behövde men alltså inte haft. Det är kanske nödvändigt att jag här lämnar en redovisning av hur vi reservanter har sett på frågan om höjning av aktiekapitalet och av vårt förslag att bara halva aktiekapitalet skall få höjas. Det står i reservationen bl.a. att ”nyemissionen skall begränsas till att motsvara 50 96 av det nuvarande aktiekapitalet.

Vi bedömer att det bör räcka, men vi är också på det klara med att om vårt krav på en sådan begränsad höjning bifölls, skulle det sannolikt inom ganska kort tid behöva göras en ny bedömning — på ett bättre underlag. Jag vill slutligen, herr talman, säga att vi reservanter anser, som jag sagt flera gånger här, att den utvärdering som skall göras bör vara mer utförlig. Den bör över huvud taget på grundval av utfallet av verksamheten — även om det bara är fråga om så kort tid som ett och ett halvt år — beröra framför allt vad som kan tänkas hända i fortsättningen. Man bör efter denna tid kunna se hur trenden är, hur utfallet börjar bli och hur utvecklingen i fortsättningen kan förmodas bli. Vi har i reservationen vidare sagt att det ”bör särskilt beröras hur Postoch Kreditbankens tillkomst och inriktningen av dess rörelse har inverkat på kapitalmarknaden samt hur banken uppfyller kraven på förräntning av dess kapital”. Vi vill alltså att riksdagen skall fatta beslut om en särskild framställning till regeringen rörande Postoch Kreditbanken. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid näringsutskottets betänkande nr 4.
Herr talman! I sak finns väl inte mycket att tillägga till vad herr Sjönell tagit uppi sitt anförande. Jag skall därför i stället föra fram några allmänna reflexioner. - I dessa dagar har vi kunnat ta del av varningar från olika håll om att vi här i landet tillåter oss utgifter utöver vad som är motiverat av vår produktion. Långtidsutredningen hör till dem som har påpekat detta — den riskabla utgiftsbenägenhet som man finner på olika håll i samhället. Ingen har kunnat förneka det berättigade i de varningsorden. Vi riksdagsmän har en god del av ansvaret för detta. Och här finns plats för vad jag nyss kallade ”allmänna reflexioner”. En sådan är att riksdagen ofta av regeringen anmodas anslå ett första belopp utan att få realistiska besked om huruvida nya anslagskrav är att vänta efter de första. Ett näraliggande exempel på detta är Stålverk 80, där ett redan från början minst sagt imponerande anslag tydligen kommer att behöva mångdubblas. Ett annat lika näraliggande projekt, som smugits på riksdagen genom successiv uppräkning är Svenska Utvecklings AB, vars märkliga finansiering kammaren i nästa vecka skall debattera. På den privata sektorn måste man gå annorlunda fram. Där måste man vara varsam och skaffa sig en klarare uppfattning om det långsiktiga kapitalbehovet. Den kritik förefaller vara mycket berättigad som i motionen från moderat håll riktas mot den bedömning som regeringen gjorde för två år sedan, när den lade fram förslaget om den nya PK-banken och om det aktiekapital som då angavs vara lämpligt och nödvändigt. Att nu efter två år lägga fram ett förslag om en hundraprocentig ökning av det aktiekapital som för två år sedan betecknades som lämpligt är att ta till ordentligt. Motionärernas förslag om att gå med på en femtioprocentig höjning måste sägas vara generöst, både som procentpåslag — för att låna en term från löneförhandlingar — och som, inte kronpåslag utan hundramiljonspåslag. Diskussionen om den lämpliga höjningen av aktiekapitalet hos PK banken rör för resten inte bara banken som sådan. Vi vet väl att statsverket långtifrån att simma i pengar är nettoupplånare på kapitalmark naden. Varje nytt utgiftsbeslut hos statsverket ökar upplåningsbehovet för staten. So oder so förverkligas detta upplåningsönskemål. Det betyder att andra får maka åt sig på kapitalmarknaden i motsvarande mån. Detta är inte konkurrens på lika villkor — det sägs också i motionen. De som kan räkna med att få sina kapitalbehov täckta via staten har en förmån som de andra inte har. Så, herr talman, en sista reflexion, också den av allmän karaktär. PK banken har i sin kundkrets många av de företag som normalt får sina ekonomiska villkor reglerade genom riksdagsbeslut. I den mån PK-banken engagerar sig i dessa företag med mer betydande belopp kan finansieringsbilden ändras på ett sätt som riksdagen först med avsevärd eftersläpning över huvud taget får kännedom om. Svenska Utvecklings AB, som jag nyss nämnde, är ett exempel på det. Stora resurser åt statens bank innebär att riksdagen avsäger sig en del av det direktinflytande och det direktansvar för användningen av statliga medel som man normalt räknar med att riksdagen skall ha. Lagda till de skäl som herr Sjönell framförde i sitt anförande anser jag att de principiella synpunkter som jag här har anlagt — flera skulle kunna föras fram — är tillräckliga för att beteckna reservanternas förslag om en halvering av vad regeringen hade tänkt sig som väl underbyggda. Jag ber, herr talman, att få instämma i det yrkande om bifall till reservationerna som herr Sjönell redan har ställt.

Herr talman! Vi har från folkpartiet sagt att PK-banken skall ha en i förhållande till andra affärsbanker likvärdig ställning, och det står vi fast vid. Inför behandlingen av propositionen om kapitaltillskott tyckte vi väl att några frågetecken kvarstod. Vi hade inte från folkpartihåll väckt någon egen motion, och därför ville vi ha en ytterligare redogörelse från bankhåll, och vi fick också en sådan. Bankens verkställande direktör och dess ordförande kallades till utskottet och lämnade en redogörelse, som framför allt gällde bankens kapitaltäckningskrav. För min egen del tyckte jag att jag fick en bra redogörelse. Banklagen har föreskrifter om kapitaltäckning, och i det här fallet hade PK-banken vid sin tillkomst ett kapitalkrav enligt 57 § banklagen om 536 milj.kr. medan det risktäckande kapitalet inklusive förlagsupplåning uppgick till 740 milj.kr. Det förelåg således ett överskott på 204 milj.kr. Fram till halvårsskiftet i år steg kapitalkravet från 189 milj.kr. till 725 milj.kr. medan det risktäckande kapitalet, beroende på amorteringar, sjönk med 7 miljoner till 733 milj.kr. Överskottet reducerades sålunda till endast 8 milj.kr. Den kraftiga ökning av kapitalkravet som redovisats för PK-banken sammanhänger delvis med volymökningen under perioden men var till större delen ett resultat av den pågående omvandlingen av bankens rörelse i riktning mot en struktur liknande övriga affärsbankers. Jag tyckte att bankens direktör redogjorde mycket klart för detta. Den 30 juni 1975 uppgick ökningen av bankens tillgångar till 11 96 medan kapitalkravet steg med 35 96. Den faktiska kapitaltäckningskvoten ökade därmed från 1,6 26 till 1,9 96 av tillgångarna. Det är klart att PK-bankens kapitaltäckningsproblem sammanhänger med att banken i jämförelse med övriga storbanker är underkapitaliserad. Vid slutet av 1974 uppgick aktiekapital och fonder till endast 1,8 26 av balansomslutningen medan soliditetstalen t.ex. för SE-banken utgjorde 3,4 26 och för Handelsbanken 2,7 26. Tar man hänsyn till avsättningar till värderegleringskonton och samtidigt drar ifrån redovisade nedskrivningsbehov, blir ställningen relativt ännu ogynnsammare för PK-banken. Mätt på detta sätt uppgick soliditetsgraden vid slutet av 1974 till 2,6 mot 6,4 resp. 5,7 för de båda övriga storbankerna. För att på kort sikt möta detta stigande kapitaltäckningskrav fick banken efter årsskiftet utge två förlagslån om sammanlagt 175 milj.kr. Möjligheten att i kapitaltäckningssammanhang utnyttja förlagslånekapital har därmed praktiskt taget helt utnyttjats, och en ökning av bankens redovisade egna kapital är nödvändig för att den normala rörelseutvecklingen inte skall äventyras. Därför anser vi att den föreslagna ökningen av aktiekapitalet med 316,8 milj.kr. bör möjliggöras för att banken vid en planerad utveckling under en treårsperiod skall kunna motsvara kraven. Det är också en annan fråga som har varit uppe i det här sammanhanget, nämligen frågan om förräntningskravet. Om man jämför PK-banken med övriga banker — man har gjort det — finner man att PK-banken haft en utredning som borde vara normal. Detta framgick också av verkställande direktörens redovisning. Det framgår likaså — på s. 21 i bankens årsredovisning — att utdelningsnivån i verkligheten låg på 8 96, om hänsyn tas till att aktiekapitalet fördubblades vid halvårsskiftet inför sammanslagningen mellan Postbanken och Kreditbanken. Om utdelningen bibehållits vid 8 96 på hela aktiekapitalet, hade avkastningen på nytillskottet motsvarat en årsränta på 16 26. Detta redogjorde bankens verkställande direktör för inför utskottet. Vi ställde just en fråga om förräntningskravet, och bankdirektören svarade då att banken eftersträvar att hålla utdelningen oförändrad, dvs. vid 896 på aktiekapitalet. Något som också är väsentligt i det sammanhanget är att PK-bankens utlåningsränta i genomsnitt ligger 0,5 procentenheter lägre än de övriga affärsbankernas. Det är ett faktum som ger en resultateffekt på ungefär 100 miljoner. Det hänger samman med bankens nuvarande struktur, men ränteskillnaden kommer till väsentlig del att utjämnas genom den pågående strukturomvandlingen. Vi har från folkpartiets sida gått med på framställningen om ett investeringsanslag på 316,8 milj.kr. för att möjliggöra för banken att bedriva en likvärdig verksamhet.

Herr talman! Jag vill först framföra ett tack till herr Andersson i Örebro för att han har gett oss information om bl.a. förräntningsoch kapi talkravet. Jag utgår även från att han också gett herr Sjönell många värdefulla upplysningar och svar på hans frågor. I det sammanhanget måste jag dock även uttrycka min undran och förvåning. När jag hör talas om herr Anderssons möjligheter att få information från banken kan man fråga sig, om inte herr Sjönell har haft samma möjligheter att skaffa sig sådan information, bl.a. om förräntningsoch kapitalkravet. Jag säger detta också med anledning av att herr Sjönell, om jag är riktigt informerad, är ledamot av någon av PK bankens lokalstyrelser här i Stockholm. Men det är väl så, att det är centerpartiagitatorn som agerar i riksdagen och inte PK-banksstyrelseledamoten. — Jag har inte kunnat komma till någon annan slutsats sedan jag hört herr Sjönells ständiga klagan över att ha fått så dåliga informationer. Sedan något om vad herr Regnéll citerade. Han har tydligen råkat ut för, jag vet inte om jag skall säga huvudmotionärens citatkonst. I motionen av herr Magnusson i Borås m.fl. har nämligen skrivits att föredraganden hävdade att storleken av det egna kapitalet ”under nuvarande omständigheter är lämpligt avvägd”, men man har sorgfälligt ”glömt” att fortsätta att citera ur propositionen vad föredraganden där har skrivit. Fortsättningen lyder nämligen: ”Utvecklingen får ge vid handen om en ändring av kapitalets storlek kan anses motiverad.” Jag har velat säga detta, för man kan ju citera på många olika sätt och därmed lägga argumenten till rätta. Sedan frågade herr Sjönell vilken som var den största banken och förmodade att det var PK-banken. Vi har ju fått uppgifter i vår hand om bankernas aktiekapital.

Två motioner har väckts i anslutning till propositionen. I den ena — som jag har hänvisat till tidigare — hemställer herr Magnusson i Borås m.fl. att under fonden för statens aktier anvisas ett investeringsanslag av endast 158 400 000 kr. — alltså en 50-procentig höjning. Vidare finns en centermotion av herr Sjönell m.fl., som föreslår ett liknande investeringsanslag men dessutom i en andra punkt begär en utvärdering och redovisning av PK-bankens verksamhet. Till utskottets betänkande har fogats två reservationer, och jag vill börja med reservationen 1, som gäller anslagshöjningen. Den reservationen har man icke kunnat enas om; inte ens samtliga centerpartister finns med bland reservanterna. Kanske kan förklaringen ligga i att man icke kunnat finna sig i de värdeomdömen som avges i motionerna. Där används så hårda ord som ”uppseendeväckande” om att regeringen så kort tid efter sammanslagningen av de två bankerna nu — utan någon närmare utvärdering och motivering — föreslår en fördubbling av aktiekapitalet. Uppmärksamma att man använder ordet ”skattekapitai”! Häri ligger naturligtvis en speciell inställning till en statlig bank. Man talar också i reservationen 2 om ”en mycket stor och principiellt betydelsefull investering som den nu föreslagna”. I den moderata motionen är man så att säga litet moderatare och talar i något mindre starka ord om avkastningen på de pengar som regeringen föreslår. Utskottet ansluter sig till bankstyrelsens och regeringens uppfattning att en fördubbling av aktiekapitalet är motiverad, främst med hänsyn till möjligheterna att senare göra en mera långsiktig bedömning; departementschefen anförde ju ”att utvecklingen fick ge vid handen om en ändring av kapitalets storlek kunde anses motiverad”. Vi bör också observera att reservanterna i sin bedömning av en eventuell aktiekapitalshöjning använder ordet ”bör”. De borde nog ha kunnat se tiden an och därmed få en mer realistisk bedömning. I reservationen 2 har tydligen en tillnyktring skett. Man använder inte längre några överord, däremot ställer man en massa krav och räknar upp vilka beslutsunderlag som borde ha varit självklara. Vad är det då som regeringen och dess propositionsskrivare har försummat och undanhållit reservanterna? Jo, reservanterna vill ha en utvärdering och allmän redovisning av bankverksamheten. En redogörelse för PK-bankens tillkomst och för hur inriktningen av dess rörelse har inverkat på kapitalmarknaden liksom ett klargörande av hur banken uppfyller kravet på förräntning av sitt kapital anser de också behövas. Vidare säger reservanterna att utskottet fått så dåligt beslutsunderlag att man varit tvingad att hämta upplysningar direkt från Postoch Kreditbanken. Detta har utskottet, som herr Sjönell sagt, också fått, och då har naturligtvis utskottsmajoriteten trott att upplysningsverksamheten skulle vara tillräcklig. Då så icke tycks vara fallet måste man fråga sig: Varför fortsätter frågesporten i reservationen? Varför utnyttjades inte tillfället till klarläggande när ordföranden i Postoch Kreditbankens styrelse och dess verkställande direktör besökte utskottet? Eller fick man icke tillfredställande upplysningar? Och om det sistnämnda är fallet, vilka ytterligare upplysningar och redogörelser är det som saknas? Det skulle vara av intresse för kommande behandlingar i riksdagen att veta det. Jag är naturligtvis icke mannen att svara på dessa frågor, men det kan ju vara en möjlighet att adressera dem till regeringen och dess propositionsskrivare. Jag utgår nämligen ifrån att PK-bankens verksamhet kan bli så framgångsrik att en ytterligare ökning av bankens aktiekapital kan bli nödvändig igen. Så till vad frågan verkligen gäller, nämligen — regeringens förslag om en fördubbling av bankens nuvarande aktiekapital från 316,8 milj.kr. till 633,6 milj.kr. I propositionen hänvisas i första hand till lagen om bankrörelse — att bankaktiebolag skall till insättarnas skydd ha ett visst lägsta kapital, vidare att vid beräkning av kapitalkravet detta indelas i fyra riskgrader osv. Det erinras också om sammanslagningen av postbanken och Kreditbanken från den 1 juli 1974. Men den direkta orsaken är ju en skrivelse från styrelsen för Postoch Kreditbanken den 12 september i år, där man hemställer att åtgärder vidtas för att få en ökning av bankens aktiekapital. Det kan ha sitt intresse, med tanke på vilka som är motionärer och reservanter, att se vilka som är med i bankens styrelse. Ordförande är som bekant förre LO-ordföranden Arne Geijer. Förre centerriksdagsmannen Stig F. Hansson, Harald Håkansson m.fl. är ledamöter. Bankstyrelsen redogör i sin skrivelse bl.a. för bankens sammanlagda tillgångar, det egna kapitalet i förhållande till bankomslutningen osv. Vid halvårsskiftet 1975 hade balansomslutningen stigit till 36 400 milj.kr., medan det egna kapitalet var oförändrat. Styrelsen konstaterar vidare beträffande sin kapitaltäckningskvot att den under de första tolv månaderna av verksamheten ökat från 1,6 till 1,9 926. Man jämför samtidigt med de till Svenska Bankföreningen anslutna medlemsbankernas genomsnittliga kapitaltäckningskvot, som var 3,4 946 i juni 1975. Styrelsen betonar att ökningen av kapitalkravet hänger samman med omvandlingen av bankens verksamhet så att den liknar övriga affärsbankers. Styrelsen summerar till sist: ”Enligt styrelsens bedömning bör en ökning av det egna kapitalet ske genom en fördubbling av aktiekapitalet genom nyemission.” Varför kan nu de borgerliga reservanterna icke lita på sina partivänners bedömning? Har dessa vid sitt ställningstagande icke gjort någon utvärdering av bankens framtida verksamhet, strukturella förändringar, möjligheter till utdelning på aktiekapitalet osv.?

Men viljan att läsa på ett visst sätt har varit för stark. Nu gäller det nämligen en statlig bank, och då kommer ideologiska frågor in. Annat var det när riksdagen behandlade samgåendet mellan Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank. Då hördes inga krav från borgerligt håll på beskrivningar av strukturella förändringar, utvärdering av bankernas verksamhet, avkastning på bankaktier osv. I propositionen delar föredragande departementschefen bankstyrelsens bedömning att möjligheterna till fondering av vinstmedel inte kan lösa frågan om den nödvändiga kapitalökningen. En nyemission bör därför komma till stånd. Samma bedömning har också näringsutskottets majoritet kommit till, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 4.
Herr talman! Mycket skulle kunna sägas om herr Haglunds utomordentligt engagerade inlägg till försvar för sin husbonde —- den högste propositionsskrivaren i det här fallet. Jag tror att denne kan klara försvaret alldeles utmärkt själv. Men hela herr Haglunds inlägg vittnar om att herr Haglund inte har begripit ett dugg av vad det här är fråga om från vår sida, och tyvärr kommer herr Haglund också med en hel del ovidkommande och ganska onödiga, rent personliga angrepp. Jag skall ta herr Haglunds inlägg från början. Herr Haglund inledde med att tacka herr Sven G. Andersson så hjärtligt för att han från talarstolen i dag upplyst mig framför allt men även andra kammarledamöter om hur det står till med förräntningskrav, kapitaliseringsfrågor osv. i banken. Ja, herr talman, denna plötsliga tacksamhet från herr Haglunds sida är på något sätt avslöjande. De upplysningar som herr Andersson kom med skulle vi ha haft i propositionen. Det är det vi har hävdat hela tiden. Utskottet skall inte vara tvunget att kräva in uppgifter i efterhand för att komplettera" bilden annat än rent marginellt, men här har utskottet på centrala punkter fått lov att försöka skaffa sig information genom en sådan här hearing. Och då är herr Haglund så omåttligt tacksam över att utskottets ledamöter har fått uppgifterna och kan stå här i kammaren i dag och tala om dem! Det visar att herr Haglund inte har förstått vad det är fråga om. Vår kritik riktar sig nästan helt och hållet mot att riksdagen behandlas nonchalant och att vi inte får det beslutsunderlag som är nödvändigt i stora och viktiga frågor. Jag vill på en gång betyga, herr talman, att från vår sida är det inte på något sätt fråga om en illasinnad inställning till PK-banken. Tvärtom — vi har sagt att den statliga affärsbanken behövs, och vi har sagt att den måste kunna hävda sig väl i konkurrensen — minst lika bra som andra. Att centeragitatorn herr Sjönell, som herr Haglund kallade mig, sitter med i en lokalstyrelse torde vara nog bevis för att vi från centerns sida inte har några ideologiska eller principiella invändningar mot banken. Jag tycker att det var ett argument på mycket låg nivå när herr Haglund drog upp den saken. Och den är också av principiell natur. Menar verkligen herr Haglund att därför att jag sitter i en lokalstyrelse i PK-banken borde jag åsidosätta vad jag anser vara min skyldighet som riksdagsman och med andra ord låta mig korrumperas av att jag sitter i en banks lokalstyrelse? Jag tycker att det finns anledning för herr Haglund att förklara sig på den punkten — annars framstår det hela som ett otillständigt angrepp. Jag vill också säga att vi på lokalnivån i banken behandlar inte så stora frågor som om banken som sådan skall fördubbla sitt aktiekapital eller inte. Sådana spörsmål ligger inte på den nivån. Slutligen vill jag säga att vi först i dag från bankinspektionen har fått uppgifter som vi skulle ha haft i propositionen.

Herr talman! Herr Haglund förebrådde de moderata motionärerna för att ha korrumperat ett citat genom att inte fortsätta i texten efter det att man nämnt att regeringen för två år sedan talade om att aktiekapitalet var lämpligt avvägt. Herr Haglund sade att motionärerna försummat att omnämna att det sedan står att utvecklingen får ge vid handen huruvida en ändring behöver åstadkommas.

Och så en sak till: Herr Haglund presenterar en del av dem som sitter i styrelsen för PK-banken och menar att det är ju märkvärdigt att också de som har borgerliga värderingar har varit med på denna framställning. Men det är väl inte så märkvärdigt, herr Haglund. Var och en tillvaratar sina intressen. PK-banken försöker att bli stor och välkapitaliserad, och den målsättningen är naturligtvis dessa styrelseledamöter ense om. Det torde över huvud taget vara svårt att i våra dagar finna någon som säger nej till ett kapitaltillskott som man anser ligga inom räckhåll.
Herr talman! Jag skall endast göra några korta kommentarer till herr Sjönell och herr Regnéll. Herr Sjönell sade att jag betraktar honom som korrumperad och att jag antydde att han gjorde fel samt att han inte skulle kunna tillvarata riksdagens intressen i detta sammanhang. Men jag har bara utgått ifrån att om man är med i en av PK-bankens lokalstyrelser man då har bättre möjligheter att följa med utvecklingen. Jag är själv med i lokala styrelser av olika slag, och det ger mig möjligheter att koppla den lokala verksamheten till verksamheten på riksplanet. Jag utgår från att detta också gäller för den som är ledamot i en av PK-bankens lokalstyrelser. Sedan har jag aldrig sagt att jag betraktar herr Sjönell som korrumperad. Men jag har läst motionen av herr Sjönell m.fl., jag har läst reservationen, och jag har lyssnat till överläggningarna i utskottet, och herr Sjönell har på alla ställena talat om bristande information och om dåliga upplysningar. Skulle det sedan vara så märkvärdigt om herr Sjönell får den information han efterlyser av PK-bankens ledning? Jag betraktar det bara som positivt att han begär och får det, eftersom denna verksamhet är så komplicerad. Då bör man ju kontakta de människor som dagligdags sysselsätter sig med dessa frågor. Herr Regnéll säger att det är riktigt att PK-banken nu höjer aktiekapitalet, när banken har ökat sin omsättning. Ja, men vad jag syftade på var själva citatkonsten. Här hänvisades det till att föredragande departementschefen hade gjort en felbedömning, men citatet slutade på halva vägen. Man talade aldrig om att departementschefen syftade på att man på lång sikt skulle få ett bättre underlag för att göra en bedömning rörande behovet av en ytterligare, eventuell aktiekapitalhöjning.
Herr talman! Jag noterar att herr Haglund nu tog tillbaka sin förmodligen överilade formulering att det närmast var uppseendeväckande att jag satt med i en av PK-bankens lokalstyrelser och inte därmed frånsade mig alla möjligheter att agera politiskt och göra politiska bedömningar. Man kan ju säga att förklaringen kunde ha varit bättre, men jag skall inte uppehålla mig mera vid det. Däremot skall jag säga något om en principiellt mycket viktig sak, som jag inte hann kommentera i mitt förra inlägg.

Ja, det är på något sätt också en avslöjande inställning. Det är ju på det sättet, herr Haglund, att vi här i riksdagen representerar svenska folket. Vi är svenska folkets ombud. Och det är svenska folket som skall ha dessa upplysningar, inte en liten krets utskottsledamöter som sitter i stängda rum i mer eller mindre hemliga överläggningar som inte får komma till allmänhetens kännedom. Om vi skulle nöja oss med de upplysningar vi får vid konfidentiella hearings skulle ingenting komma ut till allmänheten. Det principiellt viktiga i frågan är att en proposition skall innehålla alla de upplysningar som är nödvändiga som beslutsunderlag. Den kan då också läsas av den stora, intresserade allmänheten. Därför skall upplysningarna finnas redan där och inte bara lämnas vid slutna utskottsförhör. Jag vidhåller vad jag har sagt om att propositionerna får lov att innehålla ett bättre beslutsunderlag för att vi skall bli nöjda. Annars fortsätter vi med denna kritik — varje gång tillräckligt beslutsoch bedömningsunderlag saknas.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att det är uppseendeväckande att herr Sjönell tillhör en lokal bankstyrelse — observera det, herr Sjönell! Vad jag var förvånad över var — och det är jag fortfarande — att man kan vara så okunnig om bankverksamheten och om vad som sker inom PK banken när man ändå har förmånen att vara ledamot av en lokal bankstyrelse. Jag betraktar det också som positivt att man frågar i riksdagen. Det är här vi skall ha upplysningar och informationer. Jag tillfogade också i mitt anförande att de kan vara till vägledning för den händelse vi senare skulle få en diskussion om en ytterligare aktiekapitalhöjning. Jag räknar nämligen med att PK-bankens verksamhet kommer att bli så framgångs rik att vi i framtiden kan få krav på ytterligare kapital. Kritiken mot propositionen för att den är knapphändigt skriven och för att den saknar information kan vara en anvisning till propositionsskrivarna att nästa gång ta med de uppgifter som efterlysts.

Herr talman! Jag vill gärna komplettera den här diskussionen, eftersom jag tillhör styrelsen för PK-banken. Den fråga som vi nu diskuterar och skall fatta beslut om — en höjning av bankens aktiekapital — är i princip en fråga som är aktuell över hela bankvärlden i vårt land. Herr Regnéll sade i sitt anförande att det var så kort tid sedan riksdagen beslutade om en sammanläggning av Postbanken och Kreditbanken att det inte borde finnas något behov av en ökning av aktiekapitalet. Jag vill då erinra om att det inte heller är så länge sedan sammanläggningen av Skandinaviska banken och Enskilda banken ägde rum. Men SE-banken går i dag också ut och ökar sitt aktiekapital, trots att den banken har ett aktiekapital som är långt större än PK-bankens. SE-banken kommer därmed att få ett aktiekapital som är dubbelt så stort som aktiekapitalet i PK-banken, trots att det nuvarande aktiekapitalet i SE-banken ligger långt över PK-bankens aktiekapital. Dessutom kommer SE-bankens reservfond med de ändringar som nu sker att uppgå till 408 miljoner. Aktiekapital plus reservfond kommer att representera drygt 1 miljard. Aktiekapitalsituationen i bankerna har tvingat en lång rad affärsbanker att göra samma operation — inte bara PK-banken och SE-banken. Jag kan nämna Wermlandsbanken, Östgötabanken, Uplandsbanken, osv. Varför har det då blivit på det sättet? Ja, när PK-banken kom till för något år sedan kunde ju ingen förutse att vi skulle få en sådan ekonomisk utveckling som den vi har haft och har, en inflation som är större än någon räknade med. Nu är det på det sättet att aktiekapitalet i bankerna och penninginstituten skall stå i en viss relation till den aktivitet som banken ekonomiskt utövar. Om vi antar att riksdagen helt enkelt skulle säga nej till en ökning av aktiekapitalet för PK-banken vad kommer det då att innebära? Jo, att banken måste dämpa sin verksamhet både på inlåningsoch på utlåningssidan. Ty bankinspektionen följer sina regler och kräver att aktiekapitalet och inoch utlåningsverksamheten skall stå i viss relation till varandra. Herr Regnéll, som i sitt första anförande kommenterade dessa frågor, talade i sitt senaste anförande mest om andra ting. Han sade själv att det var några allmänna reflexioner, och visst var det det.

Den har utredningen över huvud taget inte berört eller haft någon uppfattning om. Det är klart att man kan ha synpunkter på en ökning av aktiekapitalet. Men det är ju inte att se sanningen som den är när reservanterna, alltså moderaterna och centerpartisterna, föreslår att riksdagen skall medge hälften av den aktiekapitalhöjning som det är fråga om. Vad kommer detta att innebära? Det är riktigt som herr Sjönell sade att det dröjer inte länge förrän vi kommer tillbaka och måste ha en ytterligare ökning av aktiekapitalet — under förutsättning att bankens rörelse växer, som vi hoppas att den skall göra. Och övriga banker måste också höja sitt aktiekapital. Den ökning av aktiekapitalet som nu föreslås i propositionen och av utskottet innebär att vi även med en aktiv expansion i banken inte behöver komma tillbaka förrän 1978. Om man bifaller endast hälften av ökningen av aktiekapitalet blir situationen den, om man vill att expansionen skall fortsätta, att vi måste komma tillbaka till riksdagen redan 1976 för att begära en ökning av aktiekapitalet. Situationen är precis densamma i SE-banken, Handelsbanken, Wermlandsbanken, Östgötabanken och allt vad de heter. De är i precis samma situation, eftersom alla banker nödgas ha ett aktiekapital som står i en viss relation till inoch utlåningspolitiken. Skulle PK-banken ställas i den situationen att aktiekapitalet inte får följa med, tvingas man att ändra bankens struktur så att den förändring som är på gång hålls tillbaka. Man måste kanske då göra banken till i huvudsak en kommunlånebank eller någonting i den stilen. Utvecklingen i PK-banken har varit och är framför allt under innevarande år den att kontakterna med det enskilda privata näringslivet, alltså industrin, har ökat undan för undan. De verkligt stora företagen i landet har mer och mer gått över till att inte bara ha en utan två eller kanske flera bankförbindelser. Man finner det lämpligare att på det sättet dela på affärerna. Det medverkar till att bankens strukturella utveckling också förändras. Som jag tidigare sade är boven i hela detta drama den inflation som pågår. Kan vi med något beslut åstadkomma att penningvärdet stabiliseras och vi befrias från den tioprocentiga penningvärdeförsämring per år som vi nu är inne i, då minskar också affärsbankernas krav på att öka sitt aktiekapital. Vi får då en lugnare ekonomisk utveckling. Det kommer vi naturligtvis att vinna på allesammans, men framför allt kommer affärsbankerna med den speciella rörelse de bedriver att slippa öka sitt aktiekapital. Herr Sjönell riktade kritik mot att informationen i detta fall skulle ha brustit. Jag är inte säker på att så är fallet. Det är ju vanligt att utskotten kallar in ansvariga personer till en hearing för att få bättre information. Så skedde även i detta fall. Det lustiga var att sedan PK bankens verkställande direktör hade givit sin information inför näringsutskottet, så ställdes det bara några få frågor. Hela sammanträdet var över på en halv timme. Jag tolkar det så att ledamöterna i näringsutskottet inte var så oinformerade som man kan få ett intryck av genom herr Sjönells anförande. Tvärtom kände de ganska väl till situationen. Jag har velat göra dessa kommentarer som ett tillägg till det som redan sagts i debatten, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det lugna och kraftfulla sätt att föredra som herr Arne Geijer i Stockholm har gör det möjligt också för den som inte har förmåga att stenografera att direkt anteckna vad som sägs. Jag kan därför utan risk för att citera fel ur herr Geijers anförande ta fram ett par punkter som jag finner vara i behov av viss kommentar. Herr Geijer sade att andra banker i princip befinner sig i samma situation som PK-banken. Han sade vidare att andra banker därför genomför samma operation som PK-banken nu vill genomföra. I princip — det är riktigt. Det uttrycket borde nog ha använts på båda ställena. I princip är man — det är så sant — på grund av den fortgående penningvärdeförsämringen nödsakad att bredda underlaget för en vidare utlåning, om man inte vill se den faktiska utlåningskapaciteten bli mindre än vad den tidigare var. Den principen delar det privata bankväsendet med PK-banken, men dimensionerna, herr Geijer, är helt annorlunda. Detta försökte jag uttrycka i mitt tidigare anförande genom att säga — visserligen utan att ha specialforskat i ämnet — att jag inte kan tänka mig att en hundraprocentig ökning av aktiekapitalet någonsin har kommit i fråga för någon bank här i landet. Inte heller kan man undgå att notera att den stora procentuella ökningen svarar mot en mycket stor ökning räknat i miljoner kronor. Jag sade tidigare att den ökning som man här tänker sig långt övergår det aktiekapital som nu redovisas av banker, vilka har lång verksamhet bakom sig och som har fått bygga upp detta aktiekapital under ofta mycket mödosam verksamhet. Herr Geijer kommenterade mitt första inlägg genom att säga att jag mest talade om andra saker. Jag tolkar det som en liten förebråelse. Vidare framhöll herr Geijer att jag hade åberopat långtidsutredningen men att den minsann inte hade omnämnt den föreslagna höjningen av PK-bankens aktiekapital såsom någonting som man hade anledning att vara skeptisk emot. Nej, det har den inte gjort, och det hade väl varit rätt märkvärdigt om långtidsutredningen tagit ställning till just den saken i sitt betänkande. Hade den uppmärksammat sådana enstaka fall, hade man verkligen fått en lång katalog på ting som det är anledning att sätta frågetecken för. Naturligt finner jag det däremot vara att man här i riksdagen försöker placera in den föreslagna mycket kraftiga ökningen i ett större samman hang. Framtidsforskarna brukar använda termen scenario, en fin term som har blivit mycket vanlig på senare år. Även om man kanske kan skratta åt den utländska termen som sådan, måste man erkänna att det är berättigat att försöka sätta in den mindre åtgärden i ett större sammanhang. Till dessa större sammanhang hör efter vad jag förstår den principiella frågan huruvida den som kan hämta pengar ur statskassan skall ställas i en annan situation än den som inte har att räkna med denna möjlighet. Detta innebär en olikhet i konkurrensförhållandena som man kan kritisera, inte av missunnsamhet mot PK-banken utan från den utgångspunkten att olika konkurrensförhållanden kan påverka — nu tar jag till ett modeord igen — allokeringen av tillgångar här i landet. Följden av en sådan snedvridning blir att de pengar som står till förfogande kanske inte alltid hamnar där de gör bäst effekt. Det parti som jag tillhör menar att man i många sammanhang har sett att så är fallet. De anteckningar som jag gjorde efter herr Geijers anförande kan föranleda dessa reflexioner. Jag menar att han borde ha omgett sin formulering ”samma situation” och ”samma operation” med den begränsning ”i princip” som han använde på första stället men inte på det andra. Jag menar också att den kritik som riktades mot mitt anförande för att jag försökte sätta in en enstaka åtgärd i ett större sammanhang inte är berättigad. Det är ju en skyldighet som vi har här i riksdagen.
Herr talman! Jag har inte någon som helst anledning att försöka polemisera mot herr Arne Geijers i Stockholm anförande, som var mycket värdefullt. Han tecknade en helt riktig bild av bakgrunden, framför allt inflationens roll i sammanhanget. Jag skall inte gå närmare in på det. Men när herr Geijer säger att utskottssammanträdet med den hearing som vi hade med herr Geijer och verkställande direktören på något sätt indirekt bevisar att vi inte hade behov av någon ytterligare information, därför att det var så få frågor som ställdes, tar nog herr Geijer grundligt fel. Det ställdes en del frågor, och det kom en del svar. Herr Haglund har t.o.m. översvallande hjärtligt tackat herr Andersson i Örebro för den kunskap som han förmedlat till kammaren i dag via frågorna som ställdes vid hearingen. Men det är inte det väsentliga. Det fanns fundamentala frågor som skulle ha varit redovisade i propositionen.

Det är uppgifter som har haft och har det allra största intresse och värde för en riktig bedömning av den i propositionen äskade höjningen av aktiekapitalet men som inte finns i propositionen. Det är ett exempel, herr Geijer, på vad jag har sagt om att det var ofullständiga informationer. Det hade varit precis lika lätt för herrarna i finansdepartementet att skaffa in det här papperet från bankinspektionen. Det finns t.o.m., tycker jag, större skyldighet för departementet att skaffa in siffrorna från bankinspektionen och redovisa dem i propositionen än för kanslichefen i näringsutskottet att göra det efter det att utskottet handlagt ärendet.
Herr talman! Jag vill först helt kort kommentera herr Regnélls anförande. Herr Regnélls uppfattning är ju klart den att det inte är riktigt att staten skall satsa den ökning av aktiekapitalet som enligt min mening är ofrånkomlig. När man ökar aktiekapitalet i banker liksom i andra företag och man inte kan göra en fondemission, så får man göra en nyemission, dvs. sätta in friska pengar för att få upp aktiekapitalet. PK banken har inte ännu kommit dithän att den kan klara en fondemission, utan man måste gå till aktieägaren och begära ökning.

Men man kommer inte ifrån att det är aktieägarna som måste skaffa fram de pengar som ett bolag — det må vara en bank eller ett annat företag — behöver för sin fortsatta expansion. Det är ganska underligt att jag skall stå och tala om detta för herr Regnéll, som själv har varit bankman länge och mycket väl känner till de här sakerna, men jag vill ändå för kammarens övriga ledamöter framhålla dessa synpunkter. Herr Sjönell har jag ingen anledning att närmare bemöta. Hela hans resonemang tycker jag vittnar om att det är viljan som inte finns. Det är tvärtom motviljan som behärskar hans ställningstagande. Men låt mig säga att PK-banken har en mycket stor kundkrets i det svenska jordbruket. Banken ingår i ett konsortium där alla storbankerna är med och ställer årligen kreditmedel till jordbrukets förfogande. Och det rör sig inte om miljoner, utan det rör sig om miljardbelopp. Jordbruket är också en av de allra största kunderna i PK-banken. Den kontakten förmodar jag att jordbruket har glädje av liksom PK-banken har glädje av den. Vi har ju nyligen genomfört en omorganisation i banken. Vi har delat in dess verksamhetsområde i regioner, bl.a. en sydsvensk region. När det gällde att utse en styrelse för den nya sydsvenska regionen föll det sig naturligt att som ordförande välja en representant för jordbruket. Jag vill bara nämna det för att visa det mycket goda förhållande som råder mellan jordbruket och PK-banken — även om det haltar då det gäller PK-banken och centerpartiet.
Herr talman! Vi har ingen anledning, herr Arne Geijer i Stockholm och jag, att fortsätta sakdebatten. Men när herr Geijer talar om vad jag har för bevekelsegrunder för mitt agerande och vill göra gällande att jag på något sätt vill missgynna PK-banken, måste jag reagera mycket starkt. Jag tror att var och en skall svara för sig själv, herr Geijer. Jag har haft precis samma ambitioner som herr Geijer att försöka gynna PK-banken. Tror herr Geijer att jag har suttit i den här lokalstyrelsen under många år och tillfört banken många nya kunder, framför allt bland de små företagarna, om jag hade velat missgynna banken? Nej, herr talman, det är herr Geijer som inte vill förstå vad det är fråga om och vad som ligger bakom vår kritik. Det är herr Geijer som har visat oförmåga och ovilja att godta kritik mot sin mångårige kollega, herr Gunnar Sträng. Det är det som det är fråga om.
Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att herr Arne Geijer i Stockholm och jag delvis talar förbi varandra. Det verifierar jag genom att läsa upp ytterligare en passus som jag noterade ur herr Geijers första anförande. Herr Geijer sade: Om vi antar att riksdagen säger nej till en ökning av aktiekapitalet etc. Det är ju ingen som har föreslagit något sådant, vare sig motionsvägen eller i den debatt som har förts här i dag. Motionsvägen har från centerpartiet och från moderat håll föreslagits att höjningen skall begränsas till 50 96 av nuvarande aktiekapital. Uttryckt i miljoner kronor blir det onekligen en peng. Det har jag sagt gång på gång, herr Geijer. Och för att anknyta till herr Geijers resonemang — då han även var vänlig nog att framhålla att jag har varit anställd länge i bankverksamheten — tillåter jag mig att säga: Något sådant lyft som det regeringen nu föreslår har man väl aldrig tidigare bevittnat.
Herr talman! När jag som exempel sade: Om riksdagen skulle vägra all ökning av aktiekapitalet, ville jag visa att detta får de och de konsekvenserna. Om riksdagen beviljar 50 96 av förslaget om 100 96 ökning, innebär det att aktiekapitalet redan 1976 måste ökas på nytt. Man måste alltså komma tillbaka till riksdagen med en begäran om detta.

Herr talman! På grund av speciella omständigheter finns ingen reservation fogad till detta betänkande, men det ändrar förmodligen ingenting i sak. Vi motionärer ansåg att det i anslutning till årsredovisningen var nödvändigt att aktualisera några praktiska och principiella frågor av största vikt. Som de flesta norrbottningar är vi rädda om länets naturtillgångar. Vi vet att vi lever i ett rikt län men också att råvarutillgångarna inte är outtömliga. Vi vet också att man kan hushålla bättre med råvarorna genom att minska exporten av råvaror och halvfabrikat och genom att väsentligt öka förädlingsgraden. Vår principiella huvudlinje är att man måste gå in för en strukturell förändring av det norrbottniska näringslivet. Norrbotten måste alltså förvandlas från ett råvaruproducerande till ett högindustrialiserat län. Då får vi större utbyte av våra resurser och behöver inte tära lika hårt på våra råvarutillgångar som f.n. Staten måste gå i spetsen för en sådan utveckling. Den principiella huvudlinjen avspeglar sig i den motion som behandlas i det här betänkandet. Vi inleder med att anknyta till de problem för de norrbottniska statsföretagen som kom i öppen dag under detta år. LKAB:s malmlager fick under sommaren och hösten onormala proportioner på grund av avsättningsbekymmer. Både ASSI och NJA tvingades minska produktionen av samma skäl. Vi anser att detta måste uppfattas som allvarliga varningssignaler. Visserligen ser vi flera orsaker till detta, bl.a. den kapitalistiska världskrisen, men en orsak är utan tvivel de norrbottniska statsindustriernas huvudsakliga inriktning på export av råvaror och halvfabrikat. Här anser vi att man inom statsföretagsgruppens ram måste ägna sig åt ett radikalt nytänkande. LKAB är en av de tunga komponenterna inom Statsföretag AB. LKAB har under många år haft en konservativ, för att inte säga destruktiv ambition att till varje pris öka råmalmsuttaget från de nuvarande gruvorna. Vi vänder oss mot denna stelbenta målsättning. Vi är kritiska mot mycket i LKAB:s politik som sanktioneras av Statsföretag, AB. Det statliga malmbolaget har i år haft vissa bekymmer med avsättningen, men oberört av detta arbetar ledningen för fullt för att genom nya skiftindelningar och andra åtgärder öka malmuttagen. Siffran 32 miljoner ton för Kiruna har nämnts i sammanhanget, och håller man på så här så avlivar man inte bara gruvorna utan också gruvsamhällena någon gång kring sekelskiftet. Med samma ambition som drivkraft satsar man drygt 300 milj.kr. på den nya malmkajen i Narvik. Vi tycker nog att de pengarna lika väl som de som satsas i oljeborrningar utanför norska kusten hellre borde användas för att utveckla förädlingsindustrier framför allt i malmfälten. För en tid sedan annonserade LKAB efter ortdrivare, och man förbereder nyanställning av ca 400 arbetare i Kiruna och Svappavaara. Vi brukar verkligen inte vända oss emot att statsföretagen anställer folk, men vi är betänksamma när det gäller syftet. Nyanställningarna skall göras åtminstone delvis för att forcera det vi med rätta kallar rovbrytning av malm för oförädlad export. I Svappavaara planerar man att öka malmbrytningen från 5,5 miljoner ton till 8,5 miljoner ton per år. Det innebär alltså att ett malmfält som för mindre än 20 år sedan inte ansågs brytvärt snart skall komma i närheten av Malmbergsgruvans kapacitet. LKAB har också uppskattat hur mycket malm som finns att bryta i Svappavaara. Det är inte mer än 190 miljoner ton. Och det innebär i sin tur att malmen kommer att vara slut 1998. Med LKAB:s politik är Svappavaaragruvan utplundrad om ca 20 år. Vad gör man då med detta samhälle, som helt och hållet är beroende av gruvdriften? Ja, det talar i varje fall inte LKAB om. Detsamma måste sägas om LKAB:s politik när det gäller gruvorna i Kiruna och Malmberget. Den leder på sikt till katastrof för de samhällen det här är fråga om. Och det är inget hot som ligger fördolt långt bort i framtiden. Det handlar om faktiska realiteter under de närmaste tioårsperioderna. Vi kräver att LKAB-ledningen överger sin hasardbetonade politik och tvingas acceptera målsättningen att malmen måste förädlas före export. Det är det enda vettiga ur nationalekonomisk synpunkt, och det skulle också innebära att man tryggar gruvsamhällenas framtid. Vi måste hushålla bättre med malmen. Man får inte gå på som om man tänker: Efter oss må syndafloden komma. Att bättre hushålla med malmtillgångar sker genom två åtgärder: 1. Ökad förädlingsgrad. Det ger mera pengar för mindre malmkvantiteter. 2. Exploatera nya gruvfyndigheter. Då kan man ta det försiktigare med nuvarande malmgruvor. Gruvbrytningen måste breddas och det snabbt. Norrbotten har flera kända malmförekomster, men en av dessa står särskilt i fokus för intresset. Det är malmförekomsten i Kaunisvaara, ett projekt som har utretts i 20 år samtidigt som kommunen har förtvinat. Nu har LKAB äntligen presenterat sina slutsatser. Utredningen ger besked om att malmen är brytvärd och användbar. Men LKAB säger också — inte oväntat — att gruvbrytning inte är företagsekonomiskt lönsam. Det är ingen särskilt originell invändning. Den restes på sin tid också när det gällde Svappavaara. Invändningen innebär förmodligen också att LKAB inte vill sätta i gång med gruvbrytning. Det är klart att malmbrytningen kräver betydande ekonomiska insatser. LKAB föredrar måhända att investera sina pengar i Narviksbukten och i oljeborrningar. Problemen i Pajala kommun är kända. Man vet att kommunen går mot en katastrof om inget radikalt händer. Därför är gruvbrytning en livsnödvändighet för kommunen. Det finns inget alternativ och därför inget annat val. Det måste bli gruvbrytning. Vi framhöll när det gällde gruvan i Stekenjokk, att det helt avgörande måste vara den samhällsekonomiska kalkylen. Samma synsätt måste användas för Kaunisvaara. Gruvan kan ge nytt liv åt en döende bygd. Den kan ge tvångsförflyttade människor en chans att komma tillbaka. Den kan ge impulser till annan verksamhet. Den kan ge människor en meningsfull sysselsättning i stället för understöd. Kommunen får nya skatteinkomster. Allt detta kan man möjligen uppskatta i reda pengar, kronor och ören. Men därtill kommer det i kronor omätbara, nämligen lyckan och glädjen hos människor som kan stanna kvar i den bygd som sett dem födas och där de trivs. Det bör också med i de överväganden som måste göras i sammanhanget. Då kan beslutet bara bli ett. Det 20-åriga förhalandet måste få ett slut. Riksdagen bör uttala sig för att gruvbrytning startas redan under nästa år. Det är bråttom i Pajala. Att bredda malmbrytningen ser vi också som ett sätt att nå fram till bättre hushållning med nuvarande malmgruvor. Det andra, som också måste bli vägledande för AB Statsföretags fortsatta inriktning — och som vi saknar i betänkandet — är att den helt dominerande delen av Norrbottensmalmen förädlas i det län där den bryts. Mot den bakgrunden var det naturligt att vi med stor tillfredsställelse hälsade beslutet om Stålverk 80. Det ser vi som ett steg i rätt riktning. Men vi känner en viss oro över de senaste turerna i sammanhanget. Vi anser att en tredubbling av stålförädlingen i jämförelse med nuvarande byggnadsetapp bör vara en riktpunkt. Nu har man i stället börjat tala om betydande förändringar av det nuvarande projektet, tidsförskjutningar osv. Är regeringen på väg att falla undan för borgerliga attacker? Det finns anledning att ställa den frågan. Den 16 oktober klargjorde industriministern att helt nya planer kommit in i bilden. Samarbete med privatkapitalet planeras. Det gäller inte bara Kruppverken utan också Stora Kopparberg och Gränges. Planeringen läggs ut på tio år i stället för på fem. Svenska Dagbladet hade den 25 november en artikel, där man gav uttryck för stor belåtenhet med de nya planerna. Därav kan man nog dra någon slutsats. Vi vänder oss i vår motion inte mot tanken på en produktion av valsade produkter, men däremot vill vi säga ett bestämt nej till planerna att släppa in svensk och utländsk storfinans i det statliga projektet. Den svenska storfinansen har med näbbar och klor bekämpat uppbyggandet av NJA och har inget som helst intresse av att gynna vare sig NJA eller Norrbotten, och en uppluckring av ägande och huvudmannaskap ligger inte i samhällets intresse. Staten bör gå vidare med planerna på att upprätta valsverksproduktion, men det bör ske i egen regi. Släpp inte in Krupp och Wallenberg! Däremot bör regeringen fundera på om det inte är dags att överta hela gruvbrytningen och malmförädlingssektorn i vårt land. I AB Statsföretags årsredovisning anser vi också att vi saknar ett klart perspektiv när det gäller förädlingen av länets andra stora naturtillgång, nämligen skogsråvara. Här är vårt resonemang detsamma. Vi måste få ut mera av våra råvaror. Vi måste förädla mera på hemmaplan som ett alternativ till fortsatt export av råvaror och halvfabrikat. Det är alltför länge som man har ägnat sig åt virkesexport söderut. Varenda norrbottning har sett de väldiga släpen av massaved som har bogserats bort från länet och ner till träindustrin i södra Sverige och Mellansverige. I övrigt har man i stor utsträckning ägnat sig åt att exportera plank och bräder. Den snabba och höga profiten har varit vägledande, vilket bl.a. de stora kalhyggena vittnar om. De är f. ö. ingen ny företeelse. De gisslades i Flamman så tidigt som 1907, då en sågverksarbetare ironiskt skaldade så här om dåvarande träpatroner: ”Låt någon annan jordens gröda draga fram med idog hand Låt mig blott all skog föröda i vårt dyra fosterland. Låt det bliva ännu värre kom med frost och missväxtår Blott Du kallar mig, o Herre innan det åt skogen går. Låt mig intill dess få njuta allt det goda livet har och till sist få livet sluta först när ingen skog finns kvar.” Misshushållningen med skogens resurser är alltså av gammalt datum, och den fortsätter. Här anser vi att staten måste gå i spetsen för ett nytänkande. Vi är otåliga. Vi tycker att den statliga träindustrin inte har spelat den positiva roll den borde ha gjort. Alltför mycket har man ägnat sig åt att producera råvaror och halvfabrikat. Produktionen av emballage, tidningspapper och finpapper borde ha utvecklats i större omfattning av ASSI. Plank och bräder räcker inte. Trähus och möbler borde finnas på statens produktionsregister. Lövmassan måste tas till vara. De träkemiska möjligheterna måste utvecklas. Produktionsregistret är för smalt. I stort sett inte en enda pinne borde lämna Norrbotten i oförädlat skick! Det skapar också möjligheter till bättre hushållning med råvaran, och det innebär dessutom mindre konjunkturkänslighet. Också på detta område diskuteras nu ett aktuellt projekt, nämligen ASSI:s utbyggnad i Karlsborg och industrins komplettering med en kartongfabrik. Vi betraktar detta som en högst nödvändig satsning och som ett steg i rätt riktning. Jag har tidigare aktualiserat frågan i riksdagen, och jag vill än en gång understryka hur viktigt det är att det blir ett snabbt och positivt besked. Kalix och nordöstra Norrbotten har ett sådant sysselsättningsläge att den statliga träindustrin måste byggas ut. Här bör det väl också sägas att det handlar om åtgärder för att på sikt trygga den statliga träindustrins framtid. Vi har i motionen slutligen berört frågan om aluminiumverket i Jokkmokk. Ett känt faktum är att under årtionden har den svenska nationen tagit kraft för miljarder från Jokkmokks kommun. Man har också vetat att den dag måste komma då kraftverksutbyggnaderna kommer att vara slutförda, men trots detta har man inte lagt många strån i kors för att klara sysselsättningen den dag Vattenfall skulle komma att lämna arenan som stor arbetsgivare. Det är en underlåtenhet som är så skändlig, att den närmast bör karakteriseras som brottslig. Nu finns det ett konkret projekt, nämligen det omdiskuterade aluminiumverket. Vi vet att aluminiumbehovet växer. Det har utredningar visat. Aluminiumproduktion kräver mycken elkraft, men lägger man verket i Jokkmokk slipper man överföringsförluster. Aluminiumprojektet skulle ge jobb åt ca 800 människor. Men regeringen tvekar och håller jokkmokksborna på halster. Ändå vet man att om det inte sker någonting nu, mycket snabbt och i betydande omfattning, så hamnar kommunen i ett helt katastrofalt läge. Nog måste Statsföretag AB och samhället i stort känna ansvar för vad som håller på att ske och samla sig för att ge kommunen något tillbaka för allt vad den har lämnat ifrån sig under årens lopp. Det finns inte en rad i årsredovisningen som antyder att man från Statsföretags sida känner någon som helst sådan skyldighet, och det tycker vi är anmärkningsvärt. Norrbotten är ett stort län. Nu byggs NJA ut i Luleå, och det är bra, men det måste ske någonting lika positivt i övriga länsdelar. Vi anser att industriell spridning, utgående från NJA, måste planeras samtidigt med uppbygget i övrigt och underlättas genom speciella åtgärder. Vi vill med skärpa framhålla att Norrbotten måste betraktas som en enhet. Expansionen i Luleå får inte innebära att övriga länsdelar töms på folk. Då blir den ena villan värre än den andra. Den problematiken rullas inte heller upp i Statsföretag AB:s årsredogörelse. Vi har, sammanfattningsvis, med den här motionen velat peka på vikten av att man går in för en markerad nyorientering av Statsföretags verksamhet i Norrbotten, att man så fort som möjligt gör slut på rovdriften på råvarutillgångarna och att målsättningen blir att den helt dominerande delen av våra råvaror förädlas på hemmaplan.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

Herr talman! Huvudfrågan i det betänkande som vi just nu diskuterar är Statsföretag AB:s verksamhetsberättelse, som näringsutskottet på sedvanligt sätt granskat. Förutom de upplysningar som ges i den skriftliga verksamhetsberättelsen har VD i Statsföretag och VD i LKAB inför utskottet lämnat ytterligare upplysningar. Utskottet har inte funnit anledning till något särskilt yttrande i anslutning till genomgången av Statsföretags årsredovisning för år 1974. en rad förslag, särskilt beträffande de statliga företagen i Norrbotten och deras verksamhet. Jag tar upp de olika yrkandena punkt för punkt. Som första punkt föreslår motionärerna att gruvbrytning snarast påbörjas vid Kaunisvaara, om möjligt redan under 1976. Som torde vara bekant för kammaren har LKAB sedan några år arbetat med att undersöka såväl de tekniska som de ekonomiska förutsättningarna för en brytning i Kaunisvaara. Bl. a. har det gällt att hitta vägar för att kunna avlägsna svavlet som finns bundet i malmen. Helt nyligen har LKAB givit till känna att man nu är klar med utredningen, och man har också meddelat huvuddragen av de förslag som läggs fram. Då utskottet förutsätter att denna utredning inom en nära framtid bringas till riksdagens prövning finns det ingen anledning att just i dag ta upp den frågan.

De framförda förslagen är i allt väsentligt mycket väl kända av kammaren från tidigare år. De är föga kontroversiella — i varje fall ser jag det så — och i flera avseenden är de redan på väg att förverkligas. Vad gäller en långtgående förädling av den norrbottniska malmen så tas ett mycket stort steg framåt när Stålverk 80 byggs. De två valsverk som numera sägs skola komplettera Stålverk 80 för ju förädlingen ännu ett steg vidare. Dessa frågor blir dock föremål för riksdagens prövning inom några månader, under våren 1976, varför en diskussion i dag väl kan begränsas. När det gäller vidareförädling i övrigt, brytningstakt, malmexportpolitik osv. vill jag också påminna om den utredning om en bättre samordning mellan LKAB och NJA som regeringen nyligen har tillsatt efter ett krav från riksdagens sida. Nämnas kan också den redovisning av LKAB:s många olika verksamheter som lämnades av verkställande direktören i LKAB vid hans besök i utskottet. Jag kan bara ge några exempel på vad LKAB sysslar med vid sidan om den ursprungliga järnmalmsbrytningen i Kiruna och Malmberget. Man har övertagit Tuolluvaara Gruv AB, och där fortsätter man brytningen. Aktiebolaget Statsgruvor har också tillförts LKAB-koncernen, som därigenom producerar malmer innehållande bly, zink, koppar, volfram och flusspat. Under det senaste året har man på regeringens uppdrag sysslat med att projektera brytning av uranmalm i Ranstad. Ett mycket intensivt forskningsarbete pågår kring problemet att ur anrikningsavfall i de lappländska gruvorna framställa bl.a. ett apatitkoncentrat. Detta kan utgöra underlag för en fosforsyrefabrik, säger man. Dotterbolaget AB Forshammars Bergverk producerar olika typer av fältspat. På många håll i Norrbotten har man enligt redogörelsen funnit intressanta malmer innehållande koppar, molybden, uran osv., som LKAB f.n. undersöker. Man har också försökt få fram ett bättre sprängmedel än dynamit, nämligen ammoniumnitratsprängmedel. För detta ändamål har man också byggt en sprängämnesfabrik. Vidare kan jag peka på att LKAB som konsult har genomfört insatser i många länder — Korea, Jugoslavien, Marocko, Argentina osv. Dessutom är det bekant för alla att LKAB är med i oljeprospekteringen - man är meddelägare i både OPAD och Petroswede. Detta är några exempel på nya ting som LKAB sysslar med — visserligen inte i samtliga fall i Norrbottens län. Man får emellertid erfarenhet som kan ha mycket stor betydelse för utvinnande av Norrbottensmalmerna och för annan verksamhet i Norrbotten. Jag lämnar med detta den ifrågavarande redogörelsen. Förslaget om anläggande av ett nytt valsverk i NJA:s egen regi, som nämns i motionen, bör väl rimligen behandlas i samband med att frågan om Stålverk 80 och eventuella valsverk i anslutning därtill prövas av riksdagen om några månader, och därför bör det förslaget i dag kunna avföras från debatten. Industriell spridning inom regionen — alltså Norrbottens län — i anslutning till utbyggnad av NJA och Stålverk 80 är naturligtvis en viktig angelägenhet — på den punkten är jag helt överens med motionärerna. Det stora behovet av service och underleveranser till de stora statliga industrierna i Norrbotten — LKAB, ASSI, NJA, Stålverk 80 osv. — bör kunna spridas till hela länet och inte enbart komma Luleå eller den s.k. fyrkanten till godo. Här är det dock främst fråga om en beredskap och en planmässig inriktning från småindustrin i länet att ta hand om dessa sysselsättningstillfällen. Norrbottens landsting har anslagit 1 milj.kr. till Norrbottens företagareförening för att i samverkan med LKAB, NJA och vissa konsultföretag utreda vilka spridningsmöjligheter som finns när det gäller dessa servicearbeten. Man vill också undersöka vilka resurser småföretagen har att ta hand om arbetena. Avsikten är även att man skall söka skapa ett samarbetsorgan mellan länets småindustrier för att verkligen sprida underleveranser och service. Självfallet kan det framöver finnas anledning att söka få med staten i det här arbetet för att skapa den hittills kanske billigaste och effektivaste formen av regionalpolitik. Men härom finns det ju ingen anledning att diskutera i dag — vi vill gärna ha fram de här resultaten först från landstingens utredning. Beträffande aluminiumverket i Jokkmokk vill jag inte säga mer än att utskottet inte funnit att detta hör hemma direkt i Statsföretags verksamhetsberättelse. Det är en helt annan fråga. Den har inte Statsföretag hand om -— Statsföretag tillverkar inget aluminium. Den frågan får väl prövas i andra sammanhang. Jag vill bara erinra om att vi själva här i riksdagen i våras beslutade om en energipolitik som bl.a. innebär att varje industrietablering av denna storlek också skall prövas ur energisynpunkt. Det skall vi ha klart för oss. Sedan talas det om utvecklingen av den statliga skogsindustrin genom längre gående förädling. Det är ett mycket angeläget önskemål, alldeles särskilt nu när vi får större och större klarhet om att det finns ingen mera skogsråvara att ta hand om. Återväxten är inte större än att den i dag används av industrin. Man bör ändå för rättvisans skull uppmärksamma att ASSI under de senaste åren vid åtminstone ett av sågverken i norr byggt ut såväl impregneringen som fingerskarvningen och alltså skapat ett antal sysselsättningstillfällen för vidareförädling av den råvaran. Vidare bör man uppmärksamma att ASSI har en ansökan liggande hos regeringen om att få uppföra en kartongfabrik vid Karlsborgs Bruk och alltså gå ytterligare ett steg i vidareförädling. I rättvisans namn bör det alltså sägas att ASSI ändå försökt att fortsätta vidareförädlingen. Allt detta bör man hålla i minnet, även om man naturligtvis kan önska att takten vore ännu högre. Jag tror att man skall vara glad för vad som händer. Utskottet finner, mot bakgrund av de skäl jag här anfört, lika litet i år som tidigare anledning att föreslå bifall till motionsyrkandena. Herr talman! Jag ber att med det jag här anfört få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vår motion tog ju upp ganska många saker, bl.a. Kaunisvaara. Där anser herr Svanberg att det finns ingen anledning för riksdagen att göra något särskilt uttalande nu, detta med hänvisning till att utredningens betänkande nyss är producerat och att utvärdering återstår. Ja, det finns alltid skäl till att riksdagen inte skall uttala sig i den ena eller andra riktningen. I allmänhet anförs att det och det problemet är föremål för utredning. Frågan om Kaunisvaaramalmen har utretts i 20 år, och vi vet att läget i Pajala kommun är så allvarligt att för varje månad som rullar i väg hamnar man allt djupare i misär och driver bort ännu fler människor. NJA har förklarat att företaget tar hand om Kaunisvaaramalmen. Problemet med svavelhalten uppges också vara löst. Vad vi vill är att riksdagen redan nu skall uttala sig för att gruvbrytning påbörjas nästa år — vi tycker att det räcker med den långa respit som man redan har haft. Då skulle planeringsarbetet för gruvbrytning och kommunikationer samt övrig samhällsplanering kunna påbörjas. Det är bråttom för Pajala kommun, och det tycker jag att riksdagen bör tänka på. När det gäller NJA:s utbyggnad kommer det visserligen att ske en ny behandling, men vi finner att det finns alla skäl för riksdagen att markera sin ståndpunkt och vända sig mot planerna på att involvera svensk och utländsk storfinans i de statliga utbyggnadsplanerna. Det diskuteras ju högst seriöst. I stället borde regeringen allvarligt överväga att ta över hela den svenska järn-och stålproduktionen, inte att luckra upp ägandeförhållandet när det gäller denna produktion. Som bekant besökte en delegation från vår riksdagsgrupp för några veckor sedan NJA, och såvitt jag då kunde förstå betraktade NJA:s disponent inte alls det här samarbetet som något nödvändigt. Vad det handlar om är ju att trygga kapitalförsörjningen, och vi tycker inte att det är skäl nog att släppa in Krupp och Wallenberg. Det finns pengar, bl.a. i AP-fonderna. De bör användas för att trygga NJA:s utbyggnad när det gäller långtgående förädling. Syftet med de väckta motionerna är på intet sätt märkligt. Vi vill framför allt peka på vikten av ett helt nytt synsätt när det gäller statsföretagens uppbyggnad. Vi har nu de stora, tunga, statliga basindustrierna, och det är bra. De måste betraktas som utgångspunkten för uppkomsten av lättare industrier med en bred produktutveckling, för det är de som ger jobb i framtiden. Den vägen borde man ha slagit in på för länge sedan. Vi efterlyser där ett principiellt nytänkande när det gäller statsföretagens verksamhet. Det skall inte bara finnas tunga och grova industrier, utan den långt drivna förädlingsindustrin måste bli den dominerande. Det måste vara framtidsperspektivet. Och det hade vi velat se något av i denna årsredovisning.

Herr talman! Det finns ingen anledning för herr Lövenborg och mig att här diskutera brytning eller inte brytning i Kaunisvaara. Jag är minst lika medveten som herr Lövenborg om den ytterst svåra situationen i Pajala och anser också att där bör det hända någonting. Och jag är glad över att en undersökning nu har gjorts av förutsättningarna för en sådan brytning och att resultaten av undersökningen nu kommer att gå ut på remiss, så att vi kan diskutera dem. Vi får säkert anledning återkomma flera gånger till vad den utredningen har kommit fram till. Men det finns ingen anledning att i dag binda sig och säga att vi skall börja brytningen just 1976. Vi måste ju i Herrans namn först få gå igenom vad utredningen har kommit fram till och veta vad det är som LKAB föreslår. Herr Lövenborg sade att LKAB har förklarat att brytningen inte är lönsam, men låt oss titta på den saken. Låt oss fråga vad det är som fattas av lönsamhet, om samhället kan medverka osv. Jag är minst lika beredd som herr Lövenborg att medverka till att en brytning kommer till stånd så snart detta är möjligt, men jag vill inte där binda mig för någon viss tidpunkt. Det var det. Sedan var herr Lövenborg inne på frågan om NJA:s fortsatta utbyggnad och Stålverk 80, men hela den frågan får vi ju anledning att diskutera under detta riksmötes vårsession. Då kommer hela frågan om anslutningen av både Kruppska och andra valsverk upp, som herr Lövenborg här talat om. Han sade i det sammanhanget att det finns ingen anledning att blanda in utländsk storfinans i dessa företags verksamheter. Ja, det kan man ju diskutera. Men jag tycker att herr Lövenborg uttalar sig litet lättvindigt, när han säger att det behövs inte, för pengar finns det i AP-fonderna. Men snälla herr Lövenborg, det stora problemet just nu för svensk industriell utbyggnad är ju att få fram tillräckligt mycket investeringskapital. Det är ju det som är det verkligt stora problemet. Jag menar inte att frågan om Krupps inblandning skall avgöras bara av det. Den saken får vi diskutera när den dagen kommer. Men lek inte så där lättvindigt med orden genom att barå säga: Pengar finns det. Pengar finns inte i tillräcklig omfattning för att svara mot allt vad vi vill göra såväl i Norrbotten som i andra delar av landet. Vi skall vara så hederliga att vi medger det. Vi måste få fram ännu mera pengar.

Herr talman! Jag vet inte, herr Svanberg, om jag leker lättvindigt med några begrepp i detta sammanhang. Men vad som står alldeles klart är att kapitalförsörjningen inte får tjäna som argument för att släppa in exempelvis Kruppverken och den svenska storfinansen i det statliga järnverket. Tvärtom måste det finnas andra perspektiv som är bättre, om man ser litet längre än näsan räcker. Vad sedan gäller frågan om Kaunisvaara står det på s. 5 i utskottets betänkande: ”Det är en självklar uppgift för Statsföretag och berörda dotterbolags ledning att bedriva en långsiktig planering som skapar förutsättningar för nya, kvalificerade produktionsinsatser.” Det är ju en allmänt välvillig behandling av policyn i Statsföretag. Men jag måste säga, och jag tycker att jag kan göra det på ganska goda grunder, att jag hyser tvivel på den långtgående ambitionen hos Statsföretag AB när det gäller den långsiktiga planeringen och det från vår synpunkt rätta alternativet. Jag vill bara erinra om den påtagliga motvilja, för att inte säga det påtagliga motstånd, som utvecklats av ledande personer inom Statsföretags ram när det gäller projektet Stålverk 80. Statsföretags Per Sköld, Arne S. Lundberg m.fl. kan inte sägas leva upp till den ambition som bör vara självklar för statsföretagen. De kan vara skickliga på sina områden, men något principiellt nytänkande när det gäller statsdriftens utveckling tycker jag inte vi kan se några spår av. Det behövs alltså påtryckningar. Våra reflexioner och förslag i samband med årsredovisningen är därför fullt befogade. Jag återvänder till förslaget om Kaunisvaara. Det har visat sig att LKAB har en mycket negativ attityd till det projektet. Därför måste det finnas alla skäl för riksdagen att göra påtryckningar som redan nu kan påverka ärendet i positiv riktning.

Herr talman! Vilka ambitioner Statsföretag har, och speciellt vilka ambitioner ledande personer där har, är tämligen meningslöst att diskutera här. Jag tänker inte diskutera dessa personer. Det finns många anställda i Statsföretag. Jag kan ha min uppfattning om dem, men det är ingenting som vi diskuterar i riksdagen. Ytterst ansvariga för ambitionerna från Statsföretags sida är aktieägarna, och aktieägarna är regering och riksdag. Det är inte de enskilda anställda i Statsföretag som ytterst har att svara för policyfrågan; det är vi, och det är framför allt regeringen. Herr Lövenborg talade igen om det Kruppska valsverket. Jag skall inte gå in på den frågan utan bara säga att det är en hel del ting som med det engagemanget förs in i Stålverk 80, t.ex. tekniskt kunnande. Frågan uppkom genom att man förhörde sig om huruvida Kruppkoncernen var intresserad av att köpa ämnen från Stålverk 80. Man ville sälja ämnen till Tyskland, som vi sade när vi då diskuterade denna fråga i riksdagen. Då frågade man från Kruppkoncernens sida om vi inte kunde gå ännu längre och valsa ämnena till balk i Sverige. Jag förstår inte att det skulle innebära någon väldig fara vare sig för svensk industri eller för svenska statsföretag..Tvärtom är det ett sätt att skaffa sig en kund som bör vara ännu begärligare när han vill köpa en färdig vara än han var när han bara ville köpa ämnen. Med detta, herr talman, yrkar jag ännu en gång bifall till utskottets hemställan.